Herr talman! Först var det frågan om finansieringen av internationella insatser. Vi fastställer en budget varje enskilt budgetår. För varje enskilt år måste vi bestämma om de internationella insatserna ska finansieras via Försvarsmaktens budget eller via UD:s eller något annat departements budget. De internationella insatserna ska finansieras fullt ut. Men hur de ska klaras budgettekniskt är inte en fråga som hör hemma i kammaren utan är snarare någonting som ska ligga på regeringens bord. Jag vill göra en reflexion över de, som Henrik Landerholm uttrycker det, okontrollerade nedrustningarna som vi medverkar till. Först och främst medverkar vi inte till någon okontrollerad nedrustning. Vi medverkar till en kontrollerad ominriktning av svenska försvaret. Jag noterar med viss tillfredsställelse att man i Moderaternas förslag till svenskt försvar säger att man vill vidmakthålla nivån i den ekonomiska ramen från 1996 års försvarsbeslut. Det betyder att Moderaterna nu accepterar den ram som lades fram 1996. Om jag minns rätt från den debatten var det då ungefär som i dag, dvs. man kritiserade ramen, det var en katastrofal nedrustning och en fullständigt oacceptabel nedmontering av det svenska försvaret. Nu har historien hunnit ifatt Moderaterna, och nu är tydligen
Herr talman! Jag vill också - precis som Henrik Landerholm - anknyta till de internationella insatserna. Vi får sex brigader. Eftersom vi ska delta i fredsfrämjande operationer med markstridsförband blir detta i första hand en arméfråga. Var 18:e månad ska en brigad sända ut en bataljon i internationell insats med utgångspunkt i den grundorganisation som vi kommer att få enligt förslaget. Ambitionen fastlagd i propositionen från i våras är att vi ska ha en snabbinsatsstyrka, en flexibelt sammansatt bataljon samt en kompanienhet utomlands. Det betyder att den ordinarie verksamheten, hemma i Sverige, i fråga om utbildningsverksamheten i grundorganisationen, måste bli lidande när en brigad står i beredskap, deltar eller ska förbereda ett deltagande. Hur ska det gå till? Bygger vi in ett nytt svart hål?
Herr talman! Vi ska ha en förmåga att medverka i internationella operationer fortlöpande och långsiktigt. Det Åke Carnerö säger är helt riktigt. Huruvida det blir med just 18 månaders intervaller vågar jag inte svara på. Det måste det internationella säkerhetspolitiska läget avgöra. Sedan var det sakfrågan, nämligen om den egna nationella utbildningen blir lidande av att det finns internationella insatsförband. Varför skulle det vara så? Den har hittills inte blivit lidande i den nuvarande strukturen. Jag ser inte något problem framgent. Det går att även framgent ha utpekade förband som står i tur att medverka internationellt - precis som i dag. De olika Bosnienbataljonerna har vetat om ett år i förväg att de står i tur att bemanna en bataljon i Bosnien. De har vidtagit den planering i personal och inkallelsevolym av värnpliktiga som har behövts. Jag ser inget problem i det.
Herr talman! På grund av Centerns och Socialdemokraternas besparingar och nedskärningar blir det en mindre mängd personal att hämta styrkan från. Planeringen av en sådan insats börjar inte alldeles i samband med att insatsstyrkan ska lämna vårt land. Det är en löpande verksamhet, som Erik Arthur Egervärn säger. Det måste betyda att folk måste lämna grundorganisationen för utbildas och sättas in i kanske komplexa fredsfrämjande insatser. Jag befarar att vi inte kommer att klara de ambitioner som vi har sagt att vi har för framtiden.
Herr talman! Jag har motsatt uppfattning. Jag tror t.o.m. att Sveriges förmåga att agera internationellt ökar med den nya insatsorganisation som regeringen föreslår i propositionen. Dessutom tar Åke Carnerö i dag hänsyn enbart till den fasta yrkesofficerskåren, men stora delar av våra internationella bataljoner har ju bemannats med reservofficerare och reservpersonal, som gör ett utomordentligt gott arbete. Dessutom ska man vara medveten om att internationell tjänstgöring inte är någon sorts restpost eller någon form av extra arbete utan är en del i utbildningen. Det är omvittnat av alla våra officerare och soldater som har tjänstgjort internationellt att den internationella verksamheten har givit en utomordentligt bra kompetenshöjning. Internationellt deltagande ingår i Försvarsmaktens kompetensarbete. Reservofficerare är en mycket viktig resurs i detta sammanhang, både för att verka hemma på förbandet och för att delta internationellt. Beträffande försörjningen av totalförsvarspliktiga tycker jag att man ska pröva möjligheten med kontraktsbindningar. Redan under värnpliktstiden kan man kontraktera sin vilja och ambition att delta i internationella operationer.

Herr talman! Så har då till slut regeringens sedan länge förväntade förslag till en omställning och tillika en radikal bantning av Sveriges försvar och fredsorganisation lagts på riksdagens bord. Innehållet får vi återkomma till under motionstiden. Men vi kan naturligtvis ana oss till vad den snart ettåriga överenskommelsen mellan Socialdemokraterna och Centern nu har gett för resultat. Folkpartiet liberalerna kommer att presentera sin syn på det framtida försvarets utformning i en kommande motion. Vad som i dag kan slås fast är att det är djupt beklagligt att bara två partier står bakom propositionen och därmed med största sannolikhet också den kommande försvarsuppgörelsen. Totalförsvarets framtid borde avgöras av en mycket bredare gruppering, ja, av en majoritet i riksdagen. Från Folkpartiets sida har vi hela tiden under de gångna utdragna förhandlingarna och i det fortsatta arbetet i Försvarsberedningen under det gångna året varit beredda att delta i ett sakligt givande och tagande. Däremot har det naturligtvis varit omöjligt att bara anta socialdemokraternas öppningsbud tillika slutbud utan att ens kunna påverka ramarna. Folkpartiets medverkan i försvarsbeslutet omöjliggörs av främst två skäl: den fortsatta oförmågan att fullt ut anpassa Sverige till den nya säkerhetspolitiska verkligheten och oförmågan att ta de nödvändiga stegen för att satsa på kvalitet framför kvantitet. Det är inte heller längre meningsfullt att ständigt hänvisa till vad alliansfriheten sätter för hinder t.ex. för ett svenskt medlemskap i Nato. Berlinmurens fall förändrade världen, och Nato förändrades med den. Det vågar socialdemokrater och centerpartister fortfarande inte tala klarspråk om, vilket befäster historiska och psykologiska spärrar mot ett fullt svenskt deltagande i och byggande av det nya Nato i det nya Europa. Folkpartiet kan inte vara med om att fatta ett stort heltäckande försvarsbeslut om inte en framåtblickande analys av vår omvärld får ligga som grund. Alliansfriheten får inte användas som en dogm. Alla i Nato är våra vänner. Det kan inte minst jag som bor sju kilometer från den norska gränsen intyga. Jag hoppas att min dialekt kan tjäna som garanti för min kunskap i ärendet. Att vårt land inte ens kan erbjuda Norge ett övningsfält på Älvdalens skjutfält befäster intrycket av regeringens ohållbara syn på militär samverkan. Låt Norge fullt ut öva där i stället för att Norge ska behöva bygga ett nytt skjutfält strax innanför gränsen. Det skulle vara nordiskt samarbete, tycker Folkpartiet liberalerna. Dessutom är den svenska försvarsindustrin en av de bästa i Europa och skulle kunna få en fortsatt och mer kvalificerad framtid i ett fullt genomfört transatlantiskt samarbete. Vidare bör försvaret bli smalare och vassare. Det svenska försvaret måste bli mer flexibelt och kunna hantera nya hot. Det är orimligt att det ska ta bara någon vecka att mobilisera tiotusentals man inför ett i dag obefintligt invasionshot medan det tar sex månader att få i väg fredsbevarande soldater till Kosovo. Försvaret måste moderniseras med mer kvalificerad materiel och en vettig utbildning för de värnpliktiga. Utbilda inte en enda soldat i onödan, inga korttidsutbildningar i tre månader som inte leder till någon möjlighet att förstärka försvaret! Nej, inrikta utbildningen mot god kvalitet för Sveriges försvar och en ännu bättre förberedelse för att snabbt kunna delta i internationella insatser! Jämlikheten i utbildningen är en kärnfråga för Folkpartiet. Vi tror att den förstärker kvaliteten inom försvaret. Det var tråkigt att samarbetet mellan Centern och Folkpartiet förra hösten rörande försvarsbudgetens svarta hål inte höll för en fortsättning. Detta skyldes över av löften från socialdemokraterna om pengar till vården efter nästa val. Vi anser att dessa pengar inte går att styra så. Ekonomin måste bli större i sin helhet. Vi måste skapa ett företagsklimat i Sverige som ger tillväxt, för då kommer det pengar på rätt väg till kommunerna och landstingen för satsningar även på den mjuka politiken. Det räcker även till ett smalt och vasst försvar, och vi kan då utbilda till en god interoperabilitet och förbättra vår materiel. Sverige skulle behöva en försvarspolitik som vilar på en bred politisk bas. Den gångna vinterns utdragna samtal mellan socialdemokrater, moderater, kristdemokrater, centerpartister och folkpartister visade att det skulle finnas förutsättningar för detta. Men Finansdepartementet låste tyvärr regeringens händer. För Centern var utrymmet tydligen tillräckligt. Det är en nåd att stilla bedja om att förra vinterns samarbetsklimat kunde återuppväckas i försvarsutskottets kommande behandling av regeringens försvarsproposition. Tyvärr talar väl allt för att Socialdemokraterna och Centern förlitar sig på att Vänstern och Miljöpartiet inte sätter krokben. En spännande period väntar i försvarsutskottet, där Folkpartiet skulle önska att konstruktiva, försvarsbefrämjande och framåtsiktande åsikter kunde få företräde framför kortsiktiga partipolitiska vinster, vilka sällan leder till ett bra resultat, i detta fall ett bra försvar.
Herr talman! Runar Patriksson beklagar att det finns ett svagt politiskt underlag för det kommande försvarsbeslutet. Jag vill säga att det inte är regeringens och Centerns fel att underlaget är svagt. Det finns fortfarande en möjlighet att i utskottsarbetet bredda detta parlamentariska underlag.
Herr talman! Jag hänvisade i mitt anförande till de förhandlingar som vi har haft, där vi från vår sida hade en del förslag. Vi kände då att vi inte fick något större utrymme för våra åsikter. Jag kanske till Erik Arthur Egervärn som slutreplik kan säga: Vi hoppas att förhandlingarna i försvarsutskottet under den kommande perioden fram till försvarsbeslutet blir konstruktiva, så att flera öron kommer att lyssna på ord från flera munnar.

Herr talman! Ärade och dyrbara ledamöter i kammaren, åhörare och protokolläsare! Vi har fått en proposition här i riksdagen. Liksom myntet har två sidor har också propositionen två sidor. Utöver att det står tryckt på båda sidorna av papperet kan man också granska innehållet utifrån två olika perspektiv. Jag börjar med det som är bra. Det är ominriktningen, de omfattande utgiftsminskningarna och avvecklingen av invationsstrukturen som föreslås. Vi har sett hur militärutgifterna i Europa efter det kalla krigets slut har halverats. I Ryssland har de minskat med över 90 % medan de har legat kvar på en oförändrad nivå i Sverige. Det gläder mig därför när försvarsministern här i kammaren säger att den svenska ominriktningen borde ha startats tidigare. Det är ett erkännande av att såväl fredsrörelsen som Miljöpartiet har haft rätt i sin kritik av att Sverige stått kvar och inte förmått förhålla sig till en föränderlig omvärld. Jag tackar för det erkännandet. Detta förslag har lagts fram tillsammans med Centerpartiet. Det samlar inte en majoritet i Sveriges riksdag. Det är många som har höjt på ögonbrynen. Det var ingen hemlighet att det hade gått att samla en majoritet. Diskussionerna i försvarsberedningen tidigare visade detta. Men regeringen och försvarsministern har lagt oerhört mycket prestige i att inte göra upp med de partier som är med och lägger fram budgeten utan har valt att lägga fram ett minoritetsförslag. Jag tror att det är olyckligt. Det är ett beslut som omfattar stora frågor och berör många människor. Det är självklart bättre att presentera ett förslag som samlar en bred majoritet i Sveriges riksdag. Trots att Miljöpartiet inte står bakom förslaget kan jag konstatera att Miljöpartiet var det enda parti som år 1998 motionerade om just mångmiljardminskningar av militärutgifterna i Sverige, att avveckla ett stort antal förband och ändra strukturen på den svenska försvaret. Det är just våra krav som regeringen nu omfattar och som finns i försvarspropositionen. Det är bra, även om det har kommit med en viss tidsfördröjning, att våra krav också omfattas av regeringen och Centern och att man nu gemensamt lägger fram det som ett förslag till Sveriges riksdag. Det är ett bra första steg, ett bra förslag för Sverige. Det innebär att mångmiljardbelopp nu frigörs och kan användas inom andra sektorer i samhället där pengarna behövs bättre. Vi får nu se våra tidigare krav på militärens miljarder till sjukvården förvekligas genom förslaget. Det är också bra för försvaret i sig. Det innebär att det Miljöpartiet tidigare understrukit, nämligen vikten av att få ett försvar som riktar sig mot de nya hoten - de icke-militära hoten, såsom sönderrostade atomubåtar i Murmansk, IT-sabotage och miljöförstöring - nu blir möjlig. Det är icke-militära hot. Man kan inte skydda sig mot dem med JAS-plan och ubåtar. Det kräver en helt annan organisation och struktur för att möta den typen av hot mot vårt samhälle och vårt territorium. Det utrymmet skapas genom en ominriktning av försvaret. Det är också bra därför att ominriktningen innebär en ökad flexibilitet i det militära försvaret. Förhoppningsvis innebär det ökade möjligheter att stå till FN:s förfogande och delta i internationella fredsfrämjande insatser. Vi har väl alla det pinsamma minnet bakom oss där den svenska regeringen utlovade medverkan i Kosovo med den svenska snabbinsatsstyrkan. Kriget tog slut någon gång i somras. Fortfarande i september, oktober trampade de svenska soldaterna omkring i leran utanför Södertälje och hade inte kommit iväg. Det är det yttersta exemplet på en total brist på flexibilitet där det svenska försvarets saknade förmåga att användas på det sätt som regering och riksdag önskade. Som jag inledde med kan man också se förslaget från det andra sidan. Det finns saker som är dåliga. Jag vill framför allt fästa uppmärksamheten på att det inte är tillräckligt. Det är inte en tillräcklig förändring som regeringen och Centern har lyckats få ned på pränt. Senast i dagens Svenska Dagbladet påpekar bl.a. Carl Björeman i en debattartikel det orimliga i att bibehålla 200 JAS-flygplan. ÖB har tidigare sagt att det skulle räcka med 60-80. Men man fullföljer här över 200 flygplan. Det innebär att Sverige med detta förslag fortfarande ligger på elfte plats i världen när det gäller militärutgifter per capita. Med detta förslag innebär det fortfarande att svenska armén kommer att ha en volym och en kvalitet som ligger strax under den i Frankrike och Storbritannien. Det innebär fortfarande att den svenska militära marinen t.ex. har fem ubåtar i Östersjön, att jämföra med Ryssland som kommer att förfoga över två. Jag är rädd för att just oförmågan från regeringen och Centern att ta ett tillräckligt helhetsgrepp innebär att man kommer att komma igen om två tre fyra år och föreslå ett omtag och att vi återigen kommer att få se försvarsministern stå här och säga: Vi borde ha startat lite tidigare, och det här borde ha skett tidigare. Det vore bättre att lyssna på synpunkterna nu och förverkliga det som nu är nödvändigt i stället för att vänta och skjuta problemen framför sig. Det finns en tydlig parallell med just bristen på lyssnande vid 1996 års försvarsbeslut. Då förordade bl.a. Miljöpartiet nedläggning av vissa förband. Först nu kommer man från regeringen och säger: Ja, det var rätt. Det här borde avvecklas. Det finns också anledning att studera förslaget om vilka förband som ska avvecklas och huruvida det är rätt förband man föreslår. Är det de som är vettigast att avveckla först? Sparar det mest ekonomiska resurser? Motsvarar det som finns kvar bäst de framtida behoven? Herr talman! Jag ifrågasätter om listan är den ultimata. Många människor har engagerat sig runtom i landet. De har studerat och granskat de ekonomiska argumenten och de försvarspolitiska behoven. Just på de ställen där det stått och vägt mellan två olika orter finns det anledning att kritiskt gå in och granska underlaget. Det gäller t.ex. valet mellan Norrtälje och Ronneby och inte minst Sollefteå och Östersund. Vi har här uppe på åhörarläktaren Maria Kindberg från Sollefteå som är en av de många människor som verkligen noggrant studerat underlaget och rest frågetecken om huruvida det är ett ultimat förslag eller inte. Det finns anledning att under motionstiden återkomma till listan, som kanske inte är det bästa valet. Jag skulle också vilja ta de få minuter jag har kvar av talartiden till att resa ett frågetecken inför Vänsterns ståndpunkt. Vi hör hur man talar om en fortsatt allmän värnplikt som något oerhört värdefullt. Jag har svårt att förstå värdet i att utbilda massvis med människor för någonting som inte längre behövs. Det är ett dåligt sätt att använda skattemedel på och det fyller inga försvarspolitiska behov. Att över huvud taget tala om allmän värnplikt när vi har nedåt 15 000 personer som utbildas tycker jag är hyckleri. Jag har också svårt att förstå Vänsterns reservation till det budgetförslag som har lagts fram där man vill lägga på mer pengar för regementsverksamheten än vad t.ex. regeringen och Miljöpartiet vill. Man vill bibehålla en struktur som vi vet inte längre behövs. Det liknar lite grann populism. Jag skulle också vilja invända mot moderaternas inlägg här. Jag tycker att moderaterna också i dag liksom tidigare representerar en gammaldags och otidsenlig syn på försvaret. Det kommer till uttryck, herr talman, när Henrik Landerholm talar om de försvarsfientliga partierna. Han gör då det traditionella misstaget att han sätter likhetstecken mellan försvar och militär. Det gör han trots att vi alla vet, inklusive Henrik Landerholm, att hoten mot Sverige inte längre är militära. De försvarsåtgärder som behövs mot de nya hoten - IT-sabotage, sönderrostade atomubåtar, osv. - är inte militära. Försvaret handlar i dag inte längre på samma sätt som tidigare om militära medel. Därför blir det egentligen obegripligt när moderaterna talar om försvarsfientliga partier. Vi talar om vikten av ett nytt försvar som möter hoten. Det har ingenting med det militära att göra. Men moderaterna står fast vid en förlegad och otidsenlig syn på försvaret. Jag tror att det finns anledning att återkomma under motionstiden för att se om det går att rätta till de brister som man kan skönja i förslaget till vilka förband som ska avvecklas. Jag ber att få återkomma till det senare. Tack.
Herr talman! Jag tror att det är oerhört viktigt att vi har kvar en allmän värnplikt när det gäller att mönstra. Vi inser också att man inte kan ha alla dessa människor i ett försvar som har en helt ny omfattning och inriktning. Däremot finns det då ett stort antal personer som Försvarsmakten kan välja bland, så att det blir rätt person på rätt plats. Med en frivillighet söker sig sådana som av tradition är kopplade till försvaret eller sådana som tycker om att jobba i försvaret. Det är kanske inte riktigt dem som vi vill ha. Vi tycker att det är viktigt att det finns en bredd. När vi var i Bosnien visade det sig att våra soldater hade en oerhört bred bas och breda kunskaper. Det tycker vi är viktigt inför framtiden. Därför värnar vi om värnplikten. Jag förstår inte alls vad Ångström säger om att vi skulle ha stött fler förband. I budgeten har vi omfördelat inom materielanslaget till stöd för minröjningskapaciteten. Det tycker jag är mycket konsekvent med tanke på vad vi tidigare har gjort.
Herr talman! Det är ett faktum att allmänna värnplikts-arméer utgör det största hindret mot såväl militär nedrustning i världen som ominriktning av Försvarsmakten för att få en ökad flexibilitet. Berit Jóhannesson ger nästan uttryck för att man ska försöka få tag i personer som inte vill delta i försvaret. Jag tror på raka motsatsen. Genom en frivillig värntjänst får man just de som känner ett starkt engagemang. Det finns ingen motsättning i att man bland dem väljer ut människor som är bäst lämpade att delta i det svenska försvaret och i svenska utlandsmissioner under FN-mandat. När det gäller antalet förband pekade jag på att Vänsterpartiet i budgeten har föreslagit en omfördelning som innebär mer pengar till förbandsverksamheten än det förslag som regeringen har lagt fram och som Miljöpartiet står bakom - när det gäller just budgeten. Det är ett faktum.
Herr talman! Jag delar inte Lars Ångströms synpunkter på värnplikten. Det här kan vi stå och diskutera ganska länge. Men de erfarenheter som man har av en mer eller mindre yrkesarmé är inte särskilt goda. Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi kan bevara den bredd som vi har i dag och som jag skulle vilja säga är svenskt försvars styrka. Angående budgeten har vi faktiskt omfördelat inom materielanslaget till förmån för minröjning.
Herr talman! Detta innebär att Berit Jóhannesson och Vänsterpartiet inte anser att minröjning kan ske inom de verksamheter och anslag som tidigare har givits utan att det måste föras över mer pengar till bl.a. förbandsverksamheten för att minröjning ska kunna genomföras. Det är enligt mitt och Miljöpartiets sätt att se en fullständigt orimlig ståndpunkt. Självfallet måste försvaret kunna utföra de uppgifter som riksdagen och regeringen beslutar sig för att prioritera, t.ex. en ökad minröjningsverksamhet, inom den ram som finns, även inom en minskad ram. Därför framstår det som obegripligt att Vänsterpartiet har valt att föreslå mer pengar till förbandsverksamheten.
Herr talman! Så länge 85 % av totalförsvarsbudgeten handlar om militärt försvar förbehåller jag mig rätten att kalla såväl Vänstern som Miljöpartiet försvarsfientliga. Vår syn på försvarspolitikens område är på intet sätt förlegad och otidsenlig, tvärtom. Det är mycket lätt att se att dagens värld kräver insatser med militära resurser. Det handlar om en långsiktig beredskap för att vi ska kunna försvara vårt eget land. Men det är inte en försvarsberedskap utformad på samma sätt som under det kalla kriget, där det akuta och för dagen iakttagbara hotet var det allena avgörande för försvarets utformning. Däremot har vi drivit på en debatt och diskussion kring nyttjande av militära medel i ett bredare perspektiv - i det här fallet tror jag t.o.m. att Lars Ångström är beredd att hålla med mig. På så sätt kommer man bort från att enbart se militära medel som något som handlar om ett nationellt försvar av Sverige och ser dem i stället som en naturlig del av hela den svenska säkerhetspolitiken. I en väv av olika samarbetsformer nyttjar vi i dag militära medel varje dag året runt i Europa i allmänhet och i närområdet i synnerhet. Med Miljöpartiets politik minskar möjligheterna att nyttja dessa militära instrument för att man ska uppnå de humanitära och politiska mål som jag är övertygad om att jag och Lars Ångström delar.
Herr talman! När Henrik Landerholm säger att dagens värld kräver militära resurser tycker jag att han återigen bekräftar en otidsenlig syn. Om det är någonting som vår omvärld visar så är det vikten av att man utvecklar de förebyggande insatserna, det konfliktförebyggande arbetet. Det är den totala bristen på den inriktningen i EU och i FN:s arbete som leder till att olika konflikter blir väpnade och i förlängningen leder till krig. Vi vet att det finns resurser när en konflikt väl har lett till krig. Då finns det departement, myndigheter och instanser som med självklarhet förestår insatser. Det är inte i det fallet vi behöver fler insatser. De behövs på det civila konfliktförebyggande området. Det är en modern syn på försvars och säkerhetspolitik. Jag tycker att Henrik Landerholm bekräftar att man ännu inte har den synen inom Moderaterna.
Herr talman! Lars Ångströms syn är ensidigt militärfientlig, och han vill undvika att använda militära medel även när det är nödvändigt. Den synen kan jag aldrig dela. När det gäller preventiva åtgärder är självfallet även militära medel oftast bäst att använda i en situation där en kris eller konflikt inte har inträffat. Ett utmärkt exempel på det är den svenska insatsen i Makedonien. Så går det också att använda militära medel. Och också jag, som är en stark anhängare och har stor förståelse för betydelsen av dem, tycker självfallet att det är bättre att använda delar av försvaret utan att behöva avlossa ett enda skott än att behöva använda våld. Som ordförande i försvarsutskottet har jag också som uppgift att vara ordningsman i klassen. Därför vill jag ta upp två faktauppgifter som Lars Ångström kom dragandes med, om man får uttrycka sig så. Den första var att Sverige ligger på elfte plats när det gäller militära satsningar per capita. Men militära satsningar per capita är ett helt ointressant jämförelsetal. Om man tittar på vårt lands storlek och det territorium som vi har att hantera får man en bättre definition på vilket nationellt försvar vi behöver. Landets befolkning kan enbart utgöra en grund för vad som är en rimlig andel av världssamfundets börda när det gäller militär krishantering. Frankrike har markstridskrafter jämförbara med våra är också felaktigt. Frankrike och Storbritannien har stående förband av en helt annan omfattning än vår, med den politik som regeringen och Centerpartiet nu föreslår, mycket lilla volym förrådsställda och hemförlovade stridskrafter som vi kommer att ha efter det försvarsbeslut som sannolikt kommer att fattas i mars.
Herr talman! Man kan gå in och mäta på i stort sett vilket sätt som helst. Det kan handla om de svenska militärutgifterna jämfört med omvärlden. Man kan jämföra med andra liknande stater som är neutrala. Hur man än väljer att mäta ligger Sverige i den absoluta världstoppen när det gäller satsningar på det militära. Henrik Landerholm kan välja vilket sätt som helst att räkna. Vi hamnar ändå på den övre delen av listan. Man kan gå in och jämföra flygvapen, mariner och antal ubåtar. Även då ser man att Sverige ligger högt upp. Det är alltså långt från den bild som utmålas av att Sverige skulle ha nedrustat och inte ha någonting kvar. Tvärtom fortsätter Sveriges militära försvar att ligga i världstoppen när det gäller kvalitet och på flera ställen också kvantitet. Herr talman! Jag tycker att Henrik Landerholm gör sig skyldig till en grov feltolkning och talar mot bättre vetande när han säger att Miljöpartiet inte accepterar militära medel någonstans. Det vet Henrik Landerholm mycket väl att Miljöpartiet gör när det gäller incidentberedskap och ett begränsat territorialförsvar men framförallt när det gäller att stå till FN:s förfogande och att delta i fredsfrämjande insatser. Henrik Landerholm vet mycket väl att det var Miljöpartiet som drev kravet på en ökad insats i Kosovo jämfört med den som regeringen föreslog. Det som Henrik Landerholm säger är alltså inte sant. Däremot är det helt riktigt att vi behöver ett förebyggande arbete och behöver utveckla detta långt mer. Det är inte rätt när Henrik Landerholm säger att det bara är militära medel man kan använda sig av för att förebygga. Självklart är också insatserna före - civila, konfliktförebyggande insatser - viktiga att utveckla. Det är detta vi saknar, och det är någonting som Miljöpartiet skulle vilja utveckla mycket mer. Ju framgångsrikare vi är på det området, desto mindre blir behovet av katastrofinsatser från FN i efterhand när konflikten redan är ett faktum. Det minskar mänskligt lidande och är ekonomiskt billigare.

Herr talman! Yttrandefriheten är en av vår svenska demokratis viktigaste hörnstenar. Utan rätten att ha åsikter, sprida dem och debattera blir demokratins institutioner inte mycket värda. Vi är med rätta stolta över att ha en gammal och långtgående yttrandefrihetsgrundlag. Jag vill att vi också fortsättningsvis ska kunna vara stolta över den. På bara några få år har den tekniska utvecklingen rasat i väg på ett sätt som ingen tänkte sig för bara tio år sedan. Internet har skapat nya arenor för information, kunskaper och åsikter att spridas, oberoende av vad makthavare - både politiska makthavare och de som kontrollerar medierna - säger. Det finns i detta en stor demokratisk potential. Genom att skapa möjlighet för fler att torgföra sina åsikter och delta i en offentlig debatt kan vi stärka demokratin i vårt land. Detta är inte oproblematiskt; tvärtom finns det mängder med svåra avväganden som måste göras för att värna enskilda människors integritet och möjlighet att delta på lika villkor. Personuppgiftslagen är dock, herr talman, fel väg att gå. Genom EU:s dataskyddsdirektiv och Sveriges nitiska implementering begränsar vi yttrandefriheten på Internet, som är fullständigt främmande för den svenska traditionen av yttrandefrihet. Detta är inget nytt. Centerpartiet och flera andra uppmärksammade det för ett år sedan och krävde förändringar. Visserligen har det nu kommit förslag till förändringar som är helt i rätt riktning, men fortfarande kommer begränsningar som vore fullständigt otänkbara i andra sammanhang att gälla för dem som försöker bilda opinion på Internet. Genom de förändringar som föreslås görs numera undantag för ringa brott mot lagen. Men vad är ett "ringa brott"? Rimligen måste det handla om okontroversiella påståenden, rena självklarheter, för att inte säga futiliteter. Det är naturligtvis välkommet att trivialiteter inte ska leda till åtal och straff, men det är inte trivialiteter som yttrandefriheten handlar om. Yttrandefriheten behövs inte för att säga självklara, godkända och politiskt korrekta saker. Den behövs för att värna människors rätt att ifrågasätta och våga kritisera. Den behövs för att skydda påståenden som är kontroversiella och kan väcka ilska, irritation och rent av såra människor djupt. Med den breda uppslutning som finns bakom de omistliga värden som ligger i yttrande och åsiktsfriheten är jag lite förvånad över det bristande intresset för personuppgiftslagen i dag. För ett år sedan var det inte svårt att lova vitt och brett att förändringar skulle komma. I dag låter utskottets majoritet sig nöja med förändringar på marginalen. Det finns dock, herr talman, flera frågor som måste ställas i sammanhanget. För det första: Varför är majoriteten inte beredd att lyfta på skadeståndsregeln i § 48 för ringa brott? Är det rimligt att man för yttranden som inte kan leda till påföljder ska kunna kräva skadestånd? Vilken praktisk betydelse får detta för de människor som i dag tvekar att publicera namn på Internet? Med de formuleringar som nu kommer att gälla måste rimligen tolkningen bli att gränsen medvetet är satt lägre för att man ska kunna utdöma skadestånd. Kan man då verkligen tala om lättnader? För det andra: I en fråga som är så viktig för hela vårt styrelseskick undrar jag varför man inte från utskottets sida är beredd att peka med hela handen och säga: Vi kommer att värna yttrandefriheten, också på Internet. I stället hänvisar man till att man inte vill föregripa Mediegrundlagsutredningen genom tilläggsdirektiv. Men ett sådant direktiv krävs, för tydlighetens skull, därför att enbart teknikanpassning av mediegrundlagarna är inte samma sak som att kräva att yttrandefriheten ska gälla alla, alltid och i alla medier. För det tredje: Vilken är den egentliga motiveringen till att en paragraf i sekretesslagen, som faktiskt kräver att myndigheter spekulerar i varför jag begär en handling, inte kan anses stå i strid med den grundlagsfästa offentlighetsprincipen? Det må vara så att vi tidigare har haft motsvarande lagstiftning, men poängen är att den i så fall stod precis lika mycket i strid med offentlighetsprincipen då. Kan det verkligen vara ett argument för att tillåta inskränkningar av grundlagsfästa rättigheter att vi har gjort så tidigare? Herr talman! Det kan säkert för många framstå som små och kanske detaljrika frågor som jag nu har lyft fram. Men så är det inte. Bakom detaljerna och teknikaliteterna ligger en viktig principdiskussion. En diskussion som borde föras ständigt, här och i andra sammanhang. Den handlar om hur vi håller demokratin levande, skapar större delaktighet i beslutsfattandet. När vi inte för den diskussionen, ser vi hur beslut faktiskt bidrar till att i stället skapa ett mer slutet samhälle och minskar öppenheten. Personuppgiftslagen är ett sådant exempel. Det må vara så att lagen bygger på direktiv från EU, men det gör inte lagen mindre dålig. Och valet mellan yttrandefrihet och att vara bäst på att göra bokstavstrogna tolkningar av sådana direkt borde vara självklart. Herr talman! Avslutningsvis ställer jag mig bakom samtliga reservationer där Centern ingår. Men i det här fallet yrkar jag bifall till enbart reservation nr 5, då jag utgår från att andra partier kommer att yrka bifall till de övriga.

Fru talman! Jag har en fråga till vice statsministern. För närvarande lär det befinna sig i storleksordningen 700 svenskar i Sydafrika för vad som skulle kunna betraktas som en större PR-kampanj, inriktad på att sälja Sverige. Man gör det genom tidningsannonser, genom TV-reklam, genom konserter, osv. Vi har under en följd av dagar matats med pinsamheter som visar att en rad av dessa aktiviteter närmar sig fiaskonivå. Min fråga till vice statsministern är: Hur mycket kommer PR-aktiviteterna att kosta? Hur stor del av dessa kostnader belastar biståndsanslaget? Och anser vice statsministern att användandet av medel är i enlighet med riktlinjerna för biståndsmålen till världens fattigaste?
Fru talman! Det pågår ingen PR-satsning i Sydafrika just nu, utan det pågår en veckas intensiva aktiviteter som har med allt det breda biståndssamarbetet som vi har tillsammans att göra. Det handlar om polissamarbete, kultursamarbete, forskningssamarbete, att starta småföretag i Sydafrika, osv. Det är detta det handlar om, och det är för att manifestera detta breda samarbete som vi har så många svenskar där nere. Sedan har dess värre allt detta överskuggats av att två konserter blev väldigt dåligt hanterade. Och det är misskött av arrangörerna. Det är uppenbara misstag begångna där. Det har vi alla anledning att rikta stark kritik mot. Hur detta har hanterats inom UD tittar vi nu på i en särskild utredning. Det som den här verksamheten kostar är 25 miljoner kronor från biståndsanslaget. Det är det som regeringen har anvisat.
Fru talman! Av medieuppgifter har det framkommit att det tydligen är ytterligare medel som man har tvingats anslå för att kunna fortsätta de satsningar som man har gjort i samband med konserter och annat. Jag skulle då vilja få bekräftat ytterligare en gång till protokollet att det totalt sett handlar om 25 miljoner kronor som belastar biståndsanslaget - inget annat. För några veckor sedan hade vi en skandal i Sverige när det visade sig att det av allt att döma har försvunnit pengar från EU-kontoret i Stockholm. Den höga representanten från EU:s revisionsrätt, den svenska ordföranden, som var här sade att den som är chef är ansvarig för både det som man vet och det som man inte vet om verksamheten. I detta sammanhang är det regeringen som har lagt upp den här verksamheten genom sina olika myndigheter, och därmed måste det också vara regeringen som är ansvarig för de misslyckanden som har skett i samband med denna satsning. Delar vice statsministern den uppfattningen?
Fru talman! Det är alldeles självklart att regeringen har ansvar för hela denna Sydafrikasatsning, det breda partnerskapet som vi talar om här. När det gäller den del som diskuteras, och som är en liten del i denna satsning, nämligen konserterna, var det aldrig meningen att det skulle finnas någon offentlig finansiering över huvud taget, utan den skulle vara självfinansierande. Sedan har det genom arrangörsslarv hamnat i en situation där det mycket väl kan bli på det viset att staten måste ta på sig ytterligare kostnader i detta sammanhang. Staten har tvingats ställa en garanti till förfogande. Vi vet inte om den garantin måste utlösas. Det är än så länge inte staten utan en enskild UD-tjänsteman som har gjort det, eftersom det inte finns några beslut fattade. Men huruvida den garantin på 6 miljoner kronor måste utbetalas eller ej vet vi inte i dag. Det beror på hur konserterna går fortsättningsvis. Vad vi har sagt är att detta inte ska belasta biståndsanslaget.
Fru talman! Då kan vi konstatera att siffran 25 miljoner kronor som kommer att belasta biståndsanslaget är den som gäller, och sedan kan skattebetalarna tvingas att betala ytterligare en del. Vi har förstått att en av statsministerns närmaste medarbetare, Lars Danielsson, har varit införstådd med processen, åtminstone under de senaste veckorna, men att han inte har larmat eller informerat statsministern i detta fall. Min uppfattning är då att statsministern är den som är ytterst ansvarig för Sveriges misslyckanden i dessa sammanhang. Jag hoppas att vice statsministern här kan lova riksdagen att återkomma med en fullständig redovisning av regeringens göranden och låtanden i detta sammanhang.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

Fru talman! Som jag sade har vi en internutredning som tittar på hur det hela har hanterats. Men att man inte har uppmärksammat frågan särskilt mycket i förväg berodde ju på att det aldrig var meningen att några statliga pengar skulle gå till denna del av arrangemanget. Det är så hela planeringen har varit. Att arrangörer sedan missköter sig och att de som fick uppdraget att hantera detta har misskött sig är någonting som vi naturligtvis måste ta till oss och titta på hur vi kan undvika sådant framöver.

Fru talman! Som jag tidigare sade gör vi en ordentlig utredning av detta. Det gör vi framför allt därför att det här inte ska upprepas. Vi kan vara överens om att det skulle ha varit bra om man hade dragit ned på eller tagit bort den här delen i programmet när man kände att detta kanske inte riktigt klarar sig. Men sådant kan vi säga i efterhand - det är lätt att vara efterklok i den delen. Skälet till att vi verkligen vill hantera detta snabbt och djupt på en gång är, som vi också är överens om här, att det är fråga om en bred satsning på partnerskap mellan Sydafrika och Sverige. Det är väldigt viktigt att det inte fläckas av tabben med konserterna. Det viktiga är att det andra får leva vidare och det hoppas jag att det får göra i den samarbetskommission som vi nu har bildat och som vicepresidenten Jacob Zuma och jag kommer att leda.
Fru talman! Jag vill rikta en fråga till skolminister Wärnersson. Samtidigt som den nu gällande läroplanen infördes började ett nytt betygssystem att gälla. Vänsterpartiets inställning i frågan är troligen ganska välkänd. Vi anser att betygen som instrument inte bidrar till att utveckla vare sig arbetet i skolan eller den enskilde eleven. Klart är ändå att betyg på en tregradig skala ska ges fr.o.m. årskurs 8. Men nu kommer bl.a. från Stockholmsområdet, vilket med tanke på den politiska ledningen där är föga överraskande, idéer om skriftliga omdömen till alla elever. Tanken att det behövs fler betyg i skolan, fler betygssteg och betyg i de tidiga årskurserna är en välkänd ståndpunkt som länge framförts från framför allt borgerligt håll. Min fråga till skolminister Wärnersson, med anledning av vad jag påstår vara en utveckling mot mer betyg i skolan, blir således: Ser skolministern de föreslagna skriftliga omdömena som förenliga med nu gällande regler?

Fru talman! Det är bra att skolministern tydligt deklarerar vad som gäller. Jag ser ett tydligt hot i att en utveckling som innebär mer av betyg ännu mer kommer att styra in skolan på s.k. mätbara kunskaper och färdigheter. Fler och tidigare insatta betygssystem leder till ökad stress och till en ökad fokusering på mätbara detaljkunskaper och hämmar därmed utvecklandet av ett kritiskt förhållningssätt och en helhetssyn på samhället. I det här sammanhanget ser jag också ett hot mot den värdegrundsdiskussion som ministern har initierat. Min följdfråga blir: Kommer skolministern att på något sätt, exempelvis via Skolverket, att initiera en översyn av och en tillsyn över de i Stockholm föreslagna åtgärderna?

Fru talman! Enligt uppgifter i Aktuellt i TV 1 i veckan bedrivs vid folkhögskolan i Österfärnebo en utbildning som bl.a. skulle innehålla utbildning i sabotage mot vägmaskiner och andra ting som är misshagliga för de miljöintresserade eleverna. Det uppgavs också när det gäller syftena att man samarbetar med våldsförhärligande grupper som nynazister - uppgifter som inte förnekades men som av representanter för de studerande ansågs vara ointressanta. I samma program uppgav en representant för Folkbildningsrådet, som delar ut statligt stöd till folkhögskolorna, att man inte hade möjlighet att ingripa mot undervisningen men att man utgick från att folkhögskolorna följde svensk lag. Däremot sade representanten att man har anledning att tala med folkhögskolorna om den bedrivna sabotageutbildningen.

Fru talman! Att bedriva utbildning i sabotage torde inte vara förenligt med svensk lag. Jag undrar vilka åtgärder regeringen vidtar för att garantera att den här folkhögskolan och andra folkhögskolor inte bryter mot svensk lag, alltså vad regeringen gör för att garantera att det inte sker utbildning i sabotageverksamhet.

Fru talman! Jag har en fråga till justitieminister Särskilda pengar för att utreda miljöbrott har avsatts i budgeten för åklagare och polis. Åklagarmyndigheten har redan organiserat sig och tillsatt miljöåklagare. Hela organisationen är färdig att tas i bruk. Polismyndigheten däremot har inte gjort några som helst ansträngningar för de speciella pengar som är avsatta. Kommer justitieministern att i det kommande regleringsbrevet särskilt peka på denna omständighet?
Fru talman! Jag kan inte erinra mig exakt hur vi formulerar oss i regleringsbrevet men miljöbrotten är ett av de prioriterade områdena, så i någon form kommer frågan att vara berörd i regleringsbrevet; det är jag övertygad om. Det är naturligtvis angeläget att myndigheterna, som har fått en särskild lagstiftning och särskilda medel - det skapas också förutsättningar för att utbilda personal - också omhändertar detta uppdrag på ett sådant sätt att vi får ett bättre agerande mot de miljöbrott som begås.
Fru talman! Då kan jag räkna med att det kommer att återrapporteras hur de här speciella pengarna har använts när det gäller polismyndigheten.
Fru talman! Myndigheterna har ju alltid en skyldighet att i sina årsredovisningar återföra till regeringen och till riksdagen information om hur man har genomfört de uppdrag man har från statsmakterna.
Fru talman! Jag har en fråga till finansministern. Det finns en undersökning som har refererats i en del affärstidningar och som visar att börskursen, satt i relation till vinst eller eget kapital, ligger betydligt högre, 30 % eller mer, i Stockholmsområdet, alltså Stockholmsbaserade företag, jämfört med Västsverige och Skåne. De som har analyserat det här förklarar det naturligtvis delvis med branschstrukturen men delvis också med det enkla faktumet att en stor del av finansmarknadens aktörer är koncentrerade i Stockholm. Där träffar man varandra på olika klubbar och seminarier, känner företagsledningarna. Det är en irrationell faktor som helt enkelt beror på att man är kompis till varandra här i Stockholm, alla de stora makthavarna. Med anledning av det här skulle jag vilja fråga finansministern. Det har gjorts vissa insatser från statens sida för att decentralisera finansmarknaden - jag tänker t.ex. på Sjätte AP-fonden. Vad planerar finansministern för ytterligare åtgärder för att se till att de kunskaper som finns på andra håll i landet verkligen tas till vara genom att sprida finanskapitalet bättre över landet?
Fru talman! Den finansmarknad vi har består ju av både privata och offentliga aktörer. Och när det gäller de offentliga aktörerna är det riktigt som Johan Lönnroth säger, att vi har god erfarenhet av att ha Sjätte AP-fonden placerad i Göteborg. Vi står inför nästa år att göra en större omorganisation av AP fondssystemet i samband med det nya pensionssystemets införande. Då är självfallet Göteborg också ett intressant ställe att fundera på när man genomför den nya organisationen. Men det är en öppen fråga som vi diskuterar, och vi ska naturligtvis ta vara på de goda erfarenheter vi har av verksamheten i Göteborg hittills.
Fru talman! Jag tolkar det här svaret som positivt, och jag skulle också vilja passa på att fråga finansministern om han är villig att vara lite mera aktiv i den debatt som nu pågår t.ex. i anslutning till att vissa företagsledningar flyttar till London. Det är nämligen samma faktor som tydligen är på spel där. Det handlar inte om rationella framtidsanalyser, utan det handlar helt enkelt om att det är så jättekul för de allra högsta herrarna i storfinansen att träffa varandra på alla möjliga roliga evenemang. Det är det som är den högst irrationella förklaringen till att en del av de här storgubbarna placerar sig i London. Jag tror att det skulle vara välgörande om finansministern aktiverade sig lite mera och gick till motattack mot det eländiga förtalet av det svenska företagsklimatet.
Fru talman! Jag kan försäkra Johan Lönnroth om att när staten diskuterar placering av olika finansiella enheter i fortsättningen är det i allra högsta grad de rationella skälen som är avgörande, inte de mer udda skälen som angavs här. Vi har naturligtvis anledning, när vi diskuterar AP-fondssystemet i fortsättningen, att, som jag sade, ta till vara den goda erfarenhet som finns från Sjätte AP-fonden i Göteborg hittills. Vi är mycket öppna för den diskussionen. Vi får se under nästa år när vi kommer till en sluthantering av de här frågorna var vi landar.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till vice statsministern. Ländernas beroende av varandra blir allt starkare, och vi känner alltmer för att värna mänskliga rättigheter i olika länder. Samtidigt brottas FN med stora ekonomiska problem. Ett viktigt skäl för det är att Förenta staterna underlåtit att betala sin andel av kostnaderna till FN. Då känns det desto angelägnare att Europas länder är väldigt aktiva. Sverige har ju tillhört dem som stått i främsta ledet när de gäller att stödja FN, och jag vill fråga: Vilken roll kommer FN frågorna att spela när Sverige är ordförande i EU
Fru talman! Det är självklart - mot den bakgrund som Inger Lundberg tar upp här - att FN-frågor alltid spelat en stor roll i svensk utrikespolitik. Också som EU-medlem har vi hävdat den linjen, och det har inte varit svårt för EU-länderna har en väldigt positiv syn på FN och vill modernisera, förbättra, effektivisera FN. Därför kommer vi naturligtvis att använda ordförandeskapet till just att stärka FN. Det gäller mänskliga rättigheter, konfliktförebyggande verksamhet, kampen mot massförstörelsevapen, landminor, lätta vapen osv., men det gäller också att se till att FN fungerar väl i de stora konferenser som kommer att ligga under ordförandeskapsåret. Det kommer att vara ett barntoppmöte, en viktig konferens om utvecklingsfinansiering, en annan världskonferens om hållbar utveckling, alltså miljö. Alla de här frågorna kommer att vara väldigt intressanta för oss att driva på och driva hårt såsom för EU under första halvåret
Fru talman! Det känns bra att vice statsministern så tydligt markerar att Sverige kommer att vara aktivt när det gäller FN-frågorna. Men det jag vill betona speciellt är de allmänna förutsättningarna för FN:s arbete. Den amerikanska debatten har ju lett till att FN de facto måste skära ned sin verksamhet, trots att man under Kofi Annan har genomfört mycket stora effektiviseringsåtgärder och skulle kunna vara betydligt mera aktivt. Det vore angeläget att Sverige drev på så att Europas stater gemensamt kan arbeta för att FN ska få rimliga möjligheter att jobba framöver.
Fru talman! Det lovar jag att vi ska göra. Och det här ska inte minst ske i EU:s dialog med Förenta staterna, därför att väldigt mycket av FN:s betalningssvårigheter i dag ju grundar sig ju på att det land som skulle bidra mest till FN släpar efter så kraftigt i tidigare betalningar och betalar precis så mycket att man inte förlorar rösträtten. Det innebär att man egentligen släpar efter flera år, och det är helt otillständigt. Det är en kritik som vi framfört bilateralt, men det gör också hela EU i förhållande till USA. Vi ska hela tiden stimulera USA till att komma fram till en inställning att de är en normal medlem av FN, dvs. betalar sin medlemsavgift.
Fru talman! Enligt uppgifter i Expressen är statsministerns middag i kväll sponsrad. Är det så? Min fråga ställs till vice statsministern.
Fru talman! Jag har inte gått in i de detaljerna. Det är inte helt ovanligt i Sydafrika att det är på det sättet. Det är möjligt att det är sant; jag vet inte.
Fru talman! Tycker vice statsministern i så fall att det är lämpligt att någon annan ordnar en bulvanmiddag där statsministern står som värd men maten finansieras av någon annan? Och ytterligare en fråga. Vi moderater har år efter år motionerat om hur amatörmässigt den svenska främjandeverksamheten skötts och krävt en utredning om hur främjandeverksamheten ska utformas på ett lika effektivt sätt som bland konkurrentländerna. Är vice statsministern nu benägen att gå med på att vi utreder hur främjandet ska kunna göras bättre?
Fru talman! Jag tror förvisso att vi alltid kan ha ett bättre Sverigefrämjande. Den erfarenhet vi skaffat oss just i Sydafrika gäller väl mer generellt. Jag vet inte vilken utredning specifikt som avses här, och jag kan inte bedöma om det behövs någon sådan specifik utredning, men allmänt är det väl bra om man skärper sig på det här området. Denna middag: jag vet som sagt inte. Den officiella delen av den, som vänder sig till det officiella Sydafrika, är naturligtvis inte sponsrad av någon. Det kan finnas delar i det där man bjuder in vissa personer i vissa grupper som kanske på ett eller annat sätt får finansiering för det av något speciellt företag. Det är så ibland i det internationella umgänget, men jag känner inte till det här speciella fallet.
Fru talman! Tycker vice statsministern att det är lämpligt att man låter andra bjuda på statsministerns representation även i enklare sammanhang?
Fru talman! Jag tror inte att det går att yttra sig så enkelt om det. Det händer faktiskt ganska ofta att det är vissa delar som på något sätt betalas av näringslivet, även det som vi äter.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till skolministern angående elevernas rätt till stöd. I den svenska skolan har eleverna rätt till stöd om de inte kommer upp till godkänd nivå. I det arbetet är det viktigt att utvärderingsinstrumenten - betygen och de nationella proven - fungerar. Regeringen har gett Skolverket ett uppdrag att undersöka betygens likvärdighet, och det uppskattar jag att regeringen har gjort. Jag ställde en fråga till skolministern under en debatt för några veckor sedan om det ingick i uppdraget att jämföra betygen med resultaten på test och nationella prov. Hon sade då att hon skulle återkomma till frågan. Min fråga blir alltså: Kommer det att göras en genomgående jämförelse mellan betygen och resultaten på nationella prov och andra test? Om inte, anser ministern att det är viktigt att en sådan genomförs?

Fru talman! En anledning till min fråga var att det gjordes en vetenskaplig undersökning i Stockholm för några veckor sedan. Den visade att väldigt många av de elever som har godkänt i svenska i årskurs 9 i verkligheten har kunskaper som ligger långt under godkänd nivå. Därför kan jag inte riktigt förstå varför inte skolministern håller med mig om att det som en första uppgift är väldigt angeläget att ta reda på om betygen faktiskt innehåller det som de ska innehålla. Genom att ljuga och sätta betyget Godkänd stjäl man ju rätten till stöd från de elever som inte har tillräckliga kunskaper.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till justitieminister Laila Freivalds. Högsta domstolen slog i måndags fast att en polisman i tjänst måste tåla att bli spottad i ansiktet. Detta är stötande. Skövde. Motiveringen var att poliser måste tåla ett visst mått av kränkning. Att bli spottad i ansiktet ter sig dock mer som en djup kränkning än att det skulle vara fråga om ett visst mått av kränkning. Detta kan inte vara acceptabelt. I förlängningen innebär kränkning av polisman i tjänst även kränkning av samhället, varför Högsta domstolens beslut framstår som djupt olyckligt. Domen ökar inte precis respekten för lag och ordning. För det första: Anser justitieministern att det rör sig om ett visst mått av kränkning när en polisman i tjänst blir spottad i ansiktet eller är det fråga om en djupt kränkande handling? För det andra: Föranleder den nämnda HD-domen justitieministern att vidta någon speciell åtgärd för att få en ändring till stånd när det gäller rättskipning vid den här typen av kränkningsfall?

Fru talman! Det pågår ett lagstiftningsarbete som rör ideell skada, alltså bl.a. ersättning för kränkning. Det kommer en proposition i vår. Under det arbetets gång har naturligtvis de som arbetar med uppdraget tagit hänsyn till hur den hittillsvarande tillämpningen av lagstiftningen har fungerat.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Det som justitieministern nu svarade är sådant som vi känner till sedan tidigare. Min fråga var om det fanns anledning att vidta någon speciell åtgärd med anledning av den speciella HD-domen.
Fru talman! De speciella åtgärder som regeringen kan vidta när den reagerar på rättstillämpningen är att lagstifta. Det kommer en proposition i vår.
Fru talman! Jag vill rikta min fråga till vice statsministern. Jag har en fråga som en del här redan har tagit upp, nämligen Sydafrikaresan, men det gäller JAS och sammankopplingen med svenska intressen av att sälja vapen till Sydafrika. Redan i februari skrev man på UD i en promemoria att det kunde bli problem med statsministerns resa om inte JAS-projektet skyndades på, eftersom de ideella organisationerna kunde sammankoppla statsministerns resa och JAS-satsningen. JAS-projektet är ännu inte underskrivet. I går sade statsministern att det är föremål för slutförhandling. Är det inte så att statsministerns resa är ämnad just för att man ska fullfölja JAS-projektet? Har det inte varit en sammankoppling redan från begynnelsen av resan utan att man har velat visa på det?
Fru talman! Då undrar jag varför man har gjort denna enorma satsning där många av dem som ska delta i motköpen är med på resan. Satsningen bygger naturligtvis mycket på att man ska kamma hem JAS Om det nu blir klart med förhandlingen - som jag uppfattade att statsministern deltar i, eftersom han är på plats - kommer då statsministern att skriva under köpeavtalet?
Fru talman! Statsministern deltar inte i någon förhandling. Det är det sydafrikanska försvaret som förhandlar med de företag som är involverade i processen. Vi hoppas att förhandlingarna ska leda till ett resultat. För Sydafrika är det intressant därför att motköpen är så stora och viktiga. I går fick vi höra bl.a. om väldigt stora motköp från Volvos sida. Detta betyder väldigt mycket för sysselsättningen i Sydafrika, och affären är därför av väldigt stort intresse för landet.
Fru talman! Det är ju precis det som kyrkorna i Sydafrika kritiserar, att man säljer vapen mot löfte om motköp och andra satsningar. Sydafrikas budget när det gäller försvaret ökar ju väsentligt i och med denna satsning, samtidigt som man har problem med de sociala satsningarna i Sydafrika.
Fru talman! Sydafrika är nuförtiden ett demokratiskt samhälle med en regering som är demokratiskt tillsatt och ett parlament som beslutar i sådana här frågor. De har beslutat att de behöver ett försvar som också ska ha viss beväpning vad gäller flyg. Det är upp till dem att prioritera sina olika utgifter.
Fru talman! Jag har en fråga till finansministern. Regeringen har ju aviserat förslag om sänkt skatt för utländska experter. Samtidigt deltar Sverige aktivt i EU när det gäller uppförandekoden för företagsbeskattning. Det innebär att regeringen ställer sig bakom principen att likabehandling i skattehänseende ska gälla för inhemska och utländska företag. Min fråga är då: Hur kommer det sig att regeringen går i motsatt riktning när det gäller beskattning av enskilda individer?
Fru talman! Jag ser inget motsatsförhållande i det. Vi arbetar i EU för att ta bort den skadliga konkurrensen mellan företagen. Vi vill självfallet se till att det blir en likabehandling när det gäller skatter för företag och individer, så att de olika EU-länderna kan få en bra utveckling utan skadlig skattekonkurrens. På hemmaplan arbetar vi i allra högsta grad för att hitta ett skattesystem som är neutralt och som också innebär likabehandling.
Fru talman! Finansministern, men om regeringen arbetar för likabehandling när det gäller företag och individer, hur kan det då komma sig att man vill införa en regel som innebär att det inte blir en likabehandling av svenska och utländska experter? Tvärtom innebär ju förslaget en särlösning.
Fru talman! Nej, det är definitivt ingen särlösning, och det är ett system som flera har, som Danmark och Holland för att ta näraliggande exempel. Det är snarare så att Sverige genom att införa ett sådant system skulle få samma möjligheter som andra länder har i Finland och Sverige arbetar för närvarande tillsammans i EU-sammanhang för att få möjligheten att under en kortare tid använda sig av utländsk expertis som kan verka i exempelvis svenska företag. Detta är något som förekommer i flera länder i Europa och som vi tycker är rimligt att också vi får tillfälle att utnyttja.
Fru talman! Jag har en fråga till idrottsminister Ulrica Messing. Den handlar om pengar till föreningar som arbetar med integration. Många föreningar som arbetar med barn och ungdomar har med glädje sett fram emot projektet Lokal idrottsutveckling. Jag tror att det handlar om 60 miljoner kronor av Allmänna arvsfondens pengar som skulle komma väl till pass, inte minst för idrottsföreningar som arbetar med integration. Nu visar det sig att verkligheten blir en annan än vad man hade tänkt sig. Vad jag förstår är pengarna villkorade och kan i dag endast ges till föreningar som bedriver sin verksamhet i projektform.
Fru talman! De 60 miljoner kronor som vi har avsatt från Allmänna arvsfonden är pengar som ska användas för att stötta nya sätt att arbeta, nya former för att se till att idrotten och andra barn och ungdomsorganisationer blir en mötesplats för kvinnor och män, för killar och tjejer och för barn och ungdomar med olika etniska bakgrunder. Det är till nya verksamheter som behöver extra stöd för att utvecklas som de 60 miljoner kronorna ska användas. Å andra sidan ger regeringen årligen ungefär en halv miljard till den samlade idrottsrörelsen och de 67 specialförbunden. I deras verksamhet ska det som en självklar del ingå att vända sig till barn och ungdomar med olika etniska bakgrunder och från olika socialgrupper. Det utgår jag från att de gör utan att de få mer betalt för det.
Fru talman! Jag tackar för det svaret. Jag har inget emot nya projekt. Det kan väl vara bra med nya projekt. Men jag tycker att det är viktigt att också redan fungerande långsiktiga verksamheter kan få del av dessa pengar, att de inte glöms bort i det här sammanhanget. Jag undrar om inte idrottsministern ändå tycker att det finns en risk för att man alltför mycket satsar på kortsiktiga projekt och tappar den ordinarie långsiktiga verksamheten, när man ser att det finns sådana här pengar inom räckhåll.
Fru talman! Avsikten är att bidraget ska gå till projekt i ett inledningsskede, då de behöver extra stöd och hjälp för att komma i gång och för att kanske knyta lite extra resurser till sig i form av vuxna. Men fortsättningen och förlängningen av projekten måste bli att de ska in i den ordinarie verksamheten. Då är det inte säkert att det måste kosta mer pengar att bedriva den. Det kanske kräver lite nya insikter eller nya sätt att organisera sig och arbeta, men projekten ska bli en kontinuerlig verksamhet. Det är min ambition. Därför har vi försökt att stödja det lokala föreningslivet mer än vad vi gjorde tidigare genom att överskottet från värdeautomaterna går direkt till det lokala aktivitetsstödet, alltså till föreningarna och till barn och ungdomsverksamheten.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till justitieminister Laila Freivalds. Tingsrätten i Göteborg kommer nästa fredag, den 3 december, att behandla ett ärende där en person som innehaft 22 liter GHB kommer att dömas. Det är ett domslut som många ser fram emot, inte minst polisen. Men vad är då GHB? Jo, det är ett syntetiskt preparat som ökar frigörandet av tillväxthormoner. Personer som använder GHB tappar kontrollen över sitt handlande. De blir aggressiva. Vid överdos blir personen medvetslös, andningsreflexerna slås ut och han eller hon kvävs. Minst 2-4 dödsfall känner man till, men det är förmodligen många fler. GHB klassas i dag som ett läkemedel och lyder därför inte under dopningslagen. Förhoppningsvis kommer domen i Göteborg att leda till att GHB klassas som ett dopningsmedel. Preparatet tillverkas av ett lösningsmedel som heter GBL och innehåller kaustiksoda och vatten. Det används för att ta bort klotter. Nu har man börjat dricka GBL, för den egna kroppen kan omvandla det till GHB. Är justitieministern redo att arbeta för att nu klassa GBL som en hälsofarlig vara?
Fru talman! Jag vet att Socialdepartementet med intresse följer bl.a. målet i Göteborgs tingsrätt och är berett att dra de slutsatser som behövs när det gäller lagstiftningsåtgärder.
Fru talman! Jag befarar att man stannar vid det. Jag tycker att det här är en så allvarlig fråga. Låt oss därför inte dra den i långbänk, så att det blir samma hantering av GBL som av GHB. Låt oss vara lika aktiva i Sverige som man varit i Norge. Där lyckades man på tre månader att klassa det som ett narkotiskt dopningspreparat. Jag hoppas att justitieministern kommer att göra vad som står i hennes makt för att försöka göra något åt detta som en hälsofarlig vara.
Fru talman! Jag är övertygad om att Socialdepartementet inte har för avsikt att dra detta i någon långbänk. Men det är ju en lagstiftning som hör hemma i det departementet, och jag är övertygad om att man inser betydelsen av frågan och vidtar de åtgärder som behövs.
Fru talman! Jag har en fråga till finansministern. Jag talade häromdagen med en bokhandlare. Han berättade att för 15 år sedan blev den bokhandel där han arbetade och var verksam direktör rånad. Rånbeloppet var någon dryg miljon, tror jag. Följden blev att krav på att erlägga skatt på rånarbytet förelåg från statsmakternas sida. Inte nog med det, utan företaget skulle också betala moms på rånarbeloppet. Nu vet jag att skattekravet har bortfallit, delvis på grund av moderat tillskyndan för några år sedan. Men kvarstår gör att företag som blir rånade måste betala moms på rånarbeloppet. Tycker finansministern att det är rimligt? Om icke, vad avser han att vidta för åtgärder?
Fru talman! Jag kan självfallet inte uttala mig i det enskilda fallet. Det handlar ju om den finansiering och den skattesituation som företaget har. Om det finns särskilda omständigheter som motiverar det, får man göra en prövning i de enskilda fallen.

Fru talman! Det måste väl ändå betraktas som lite stötande för den allmänna rättskänslan om man ska tvingas erlägga omsättningsskatt på ett belopp som företaget för det första har blivit berövat och för det andra inte är garanterat att återvinna. Därför vore det intressant att höra om finansministern har någon principiell synpunkt på problemställningen.
Fru talman! Den lagstiftning som vi har när det gäller skatter för företag är naturligtvis generell. Om det sedan finns särskilda omständigheter, som i det här fallet ett rån, får man naturligtvis väga in det i den skattelagstiftning som vi har. Jag kan inte uttala mig generellt om det här, för det beror naturligtvis mycket på den enskilda situationen. Jag utgår från att skattemyndigheterna hanterar den här typen av händelser.
Fru talman! Jag vill rikta en fråga till vice statsminister Lena Hjelm-Wallén. Det är en uppföljning av den fråga som statsrådet fick tidigare om USA:s skuld till Förenta nationerna. Det är inte bara så att USA av dessa 1,6 miljarder dollar endast tänker betala 900 miljoner dollar. Det är också så att det här är villkorat på en mängd olika sätt. Bl.a. gäller det att man ska avskriva resterande skuld och att USA:s insatser ska minska från ca 31 % till 25 %. När det gäller de särskilda FN-uppdragen ska det bli en minskning från ca 31 % till 25 % och när det gäller det andra från 25 % till 21 %. Dessutom vill man inta en väldigt restriktiv hållning när det gäller familjeplanering, bl.a. aborter. Vidare vill man frysa kostnadsläget och inte tillåta några kostnadsökningar de närmaste åren. Jag skulle vilja veta: Vilken hållning kommer regeringen att inta till de här villkoren som USA har ställt för att betala en del av sin skuld till FN?
Fru talman! Principiellt är den svenska regeringens inställning att inget land har rätt att ställa villkor för sin medlemsavgift. Den ska man betala såsom det är föreskrivet för var och en av oss.
Fru talman! Det låter ju betryggande. Då kanske jag kan få ställa en följdfråga. Nu är det ju så att FN i det här fallet är väldigt ekonomiskt beroende av USA. Då undrar jag om den svenska regeringen kommer att försöka verka för att FN kommer att bli mindre beroende av en stat, i det här fallet USA.
Fru talman! Detta har faktiskt legat i det projekt som vi har drivit under en längre tid för att effektivisera och modernisera FN. Vi går USA till mötes på det sättet att det inte är bra för FN att man är så beroende av USA:s bidrag. Men då ska vi alltså ta den diskussionen utifrån FN:s situation och inte därför att kongressen i USA ställer villkor för att betala sitt normala bidrag.
Fru talman! Jag skulle vilja spinna vidare på den fråga som ställdes till Laila Freivalds förut angående brottsoffers möjlighet att få ersättning. Jag undrar om möjligheterna för brottsoffer i processer om rättegångskostnader för kränkaren. I det här aktuella fallet måste brottsoffret betala rättegångskostnaden även för den som kränkte. Är det något på gång när det gäller det?
Fru talman! Ja, vi har ett lagstiftningsarbete på gång. Jag tror faktiskt att vi kommer med förslag redan före nyår gällande det här med tvistemål i fråga om ett skadestånd. Det är i den situationen det kan bli så att brottsoffret som förlorar i högre rätt får betala motpartens kostnader. De stötande fallen måste vi naturligtvis undvika. Därför gör vi en ändring i lagen.
Fru talman! Ja, det är tacksamt att så sker. Men när det gäller det här speciella fallet, om vi nu ska prata principiellt, är det så att när det går till Högsta domstolen finns det ingen möjlighet att överklaga och förlänga målet. Så den här personen som får betala rättegångskostnaderna har ingen möjlighet att få hjälp med detta nu. Det får vänta tills lagstiftningen är färdig.

Fru talman! Många av världens fattiga länder lider av flera saker. Först och främst lider de av att de är fattiga. Men inte sällan drabbas de också av grymma krig. Jag skulle vilja ställa en fråga om detta till förra utrikes och biståndsministern. De länder jag tänker på ligger inte minst nere i Afrika, dess centrala och västra del. Det gäller Rwanda, Kongo-Kinsahsa och Kongo-Brazzaville. Där har man lidit väldigt mycket. Man upplever kanske inte precis att världen och FN har vänt ryggen till, men man upplever att det här har fallit i glömska. Min fråga är om regeringen är beredd att göra särskilda fredsfrämjande insatser i dessa områden, och också hjälpa dem att säkra de inkomster de är berättigade till från sina naturtillgångar. Tidigare kolonialstater och andra intressenter roffar åt sig merparten.
Fru talman! Jag håller med Elver Jonsson om att de länder som nu nämndes har rätt i sin känsla av att omvärlden inte har brytt sig om dem på det sätt som de förtjänar. När omvärlden väl har brytt sig om dem har det ofta varit för att se till att ta del av deras naturrikedomar. Det har inte varit för ländernas egen utveckling utan för att det gagnar de kolonialländer som har funnits där. Därför har också omvärlden, tycker jag, ett ansvar och en skyldighet i förhållande till de här ländernas befolkning. Det är dock väldigt svårt, det här att göra förändringar i ägandesystem. Det är ju vad det handlar om, detta med råvarornas hantering. Däremot ska vi naturligtvis göra allt vi kan för att förebygga de förödande konflikterna mellan olika grupper i de här länderna och så långt det går stödja med bistånds och utvecklingsinsatser. Det gör ju Sverige också, framför allt genom FN och enskilda organisationer.
Fru talman! Jag tog upp frågan eftersom vi hade den här debatten också på Nordiska rådet. Utrikesministern gjorde i stort sett samma deklarationer som vice statsministern gör. Jag uppskattar att det finns en tydlighet när det gäller attityd och åsikt. Vice statsministern säger att det här är svårt. Det är det säkert. Sedan glider hon vidare förbi denna analys genom att säga att vi ska göra vad vi kan för att hjälpa till med fredsfrämjande insatser. Jag tror att vi skulle behöva visa större glöd, både från Sverige och från oss i den rika och privilegierade världen över huvud taget. Jag skulle uppskatta om Lena Hjelm Wallén här ändå, med tanke på det hon själv styrker, skulle kunna säga att vi i den rika delen av världen faktiskt har misskött frågan i den meningen att vi inte har ansträngt oss tillräckligt. Jag tror att det skulle vara välgörande. Det skulle också uppmuntra andra länder som har samma intresse som Sverige att göra särskilda insatser i de kanske svåraste områdena ute i världen just nu.
Fru talman! Det vi kan göra är huvudsakligen tre saker. Vi kan via bistånd hjälpa till med landets egen utveckling. Det är hjälp till självhjälp. Vi kan politiskt se till att vi förebygger konflikter och försöker medla när det blir konflikter. Det är ofta i FN-sammanhang man gör det. Vi kan också se till att handelsmönstren blir bättre, att det blir mer av frihandel. Jag tror att det var det som Elver Jonsson särskilt menade. Sverige är ju frihandelsvänligt. När det finns monopol och annat som är negativt för u-länderna är det något som vi vill bekämpa. Låt oss komma tillbaka till en mer konkret diskussion om det. Finns det konkreta åtgärder som vi skulle kunna vidta är det klart att vi vill vara med om att göra det.
Fru talman! Jag vill också ställa en fråga till vice statsministern. För elva år sedan, alltså 1998, antog EU-parlamentet en resolution om att de dåvarande medlemsländerna skulle anta de dövas teckenspråk som officiellt erkänt språk. För ett år sedan, den 18 november 1998, antog EU-parlamentet ännu en gång en resolution i den här frågan där det konstaterades att endast fyra av de 15 medlemsländerna har gjort detta officiella godkännande. I den senare resolutionen påtalas en rad svårigheter för döva och hörselskadade. Bl.a. gäller det brist på teckenspråkstolkar. Det finns sju olika system för texttelefon. Oftast finns det ingen tolkning av TV Såvitt jag vet har Sverige ännu inte följt EU parlamentets resolution. Anser ministern att Sverige ska erkänna teckenspråket som officiellt språk?
Fru talman! Det är en för mig lite för stor fråga att svara ja eller nej på. Jag kan inte riktigt överblicka konsekvenserna om jag skulle säga ja. Allmänt sett är det lätt att säga att vi naturligtvis bör göra mer för dem som är döva eller hörselskadade, så att de kan komma till sin rätt i alla de sammanhang de finns med i. Det är en självklarhet. Om vi ska gå den vägen att vi erkänner just detta beslut eller om det kan ske på något annat sätt kan jag inte uttala mig om.

Fru talman! Den typ av frågor som har med funktionshinder att göra är någonting som vi ständigt diskuterar med handikapporganisationerna. Det är inte så att vi börjar från noll. Vi har faktiskt gjort en hel del i det svenska samhället, men mycket mera behöver göras. Vi behöver inte starta ett arbete, men vi behöver kanske effektivisera det vi redan håller på med.

Fru talman! Folkpartiet ställer sig i princip bakom de förändringar som föreslås av regeringen i propositionen när det gäller personuppgiftslagen, men vi anser att detta bara är ett första litet steg - kanske ett litet myrsteg - mot övergången till ett mer modernt regelverk, där den s.k. hanteringsmodellen ersätts av en missbruksmodell. Folkpartiet har redan från början haft stora invändningar mot PUL i dess nuvarande form. Vi förespråkade att de bestämmelser som avser samtycke vid namns nämnande borde avskaffas. Folkpartiet anser att datoriserad och annan behandling av personuppgifter bör jämställas. Datorer används numera i så vidsträckt omfattning att ett förbud att meddela åsikter och tankar med hjälp av datorer i praktiken blir nära nog jämställt med ett totalt förbud att meddela åsikter och tankar. Det är därför inte rimligt att yttrandefriheten ska inskränkas mer när datorer används. Tvärtom anser Folkpartiet att datorer, speciellt genom Internet, har medfört en vidgad möjlighet för fler människor att utnyttja sin yttrandefrihet. Detta är något som bör skyddas, anser vi i Folkpartiet, och inte hindras genom någon speciallagstiftning för Folkpartiet är inte främmande för att de speciella förhållanden som gäller Internet kan medföra behov av speciell lagstiftning. Men så långt som möjligt ska man sträva efter att samma regler ska gälla för yttrandefriheten i Internet som i andra medier. Speciell lagstiftning rörande yttrandefriheten i Internet ska bara komma till om man efter utredning av de speciella förhållandena kommer fram till att en sådan lagstiftning kan vara nödvändig när det gäller Internet. Det kan t.ex. gälla hur man ska förhindra spridande av virus och skydda anonymiteten. Det är väldigt viktigt att komma ihåg att PUL inte har tillkommit genom någon utredning av yttrandefrihetsproblem på Internet, och därför ska man inte tillämpa PUL på ett område som lagen inte är konstruerad för. Jag konstaterar att begreppet harmlösa uppgifter, som hittills har använts i debatten, inte finns med i regeringens förslag rörande överföring av personuppgifter till tredje land. I stället framhålls i lagförslagets § 33 kravet på en adekvat nivå för skyddet av personuppgifter. Detta är i överensstämmelse med EG direktivets bestämmelser. Tolkningen av begreppet harmlösa uppgifter skapar oklarheter. Vad som för en utomstående förefaller vara harmlöst kan för den berörda tvärtom vara harmfullt. Men även den nya lydelsen av paragrafen kan skapa problem. Lagrådet har också ifrågasatt om den föreslagna förändringen av paragrafen får den avsedda effekten, för den är avhängig inte bara av lagar utan också av tillämpning och praxis. Detta kan också skapa oklarheter hos dem som vill publicera uppgifter på Internet. Även om vi inte anser att detta är en perfekt lösning tycker vi ändå att den föreslagna lagparagrafen får vara acceptabel. Folkpartiet vidhåller sitt redan tidigare framförda krav på att PUL i de delar som avser samtycke vid namns nämnande avskaffas. Vi har tidigare ifrågasatt om PUL inte går längre än vad direktivet anger. Denna uppfattning har stöd också bl.a. från finska regeringstjänstemän. I Datainspektionens rapport till regeringen, som heter Personuppgifter på Internet, kan man läsa följande när det gäller § 33: "Förbudet är mera absolut utformat än direktivets bestämmelser". Sverige har alltså varit lite överambitiöst. framhåller chefen för den tyska motsvarigheten till Datainspektionen Joachim Jacob att det skulle vara "helt främmande att förbjuda namn på Internet. Detta stider mot yttrandefriheten." Enligt Folkpartiets uppfattning måste regeringen skyndsamt göra en översyn av PUL i syfte att noga analysera om lagen har inneburit en mer långtgående begränsning än vad direktivet anger. I detta arbete bör andra länders genomförande av direktivet noga studeras. Det finns i detta sammanhang en mycket privilegierad grupp. Det är nämligen de som ägnar sig åt journalistisk, litterär och konstnärlig verksamhet. De skyddas av § 7 i PUL och slipper alltså tillämpa PUL fullt ut. Jag skulle vilja säga att de slipper tillämpa allt som egentligen är väsentligt i PUL. Det råder i dag stor osäkerhet om vilka som ingår i denna gynnade personkrets, som åker i sin alldeles egen gräddfil. Bedömningen av denna personkrets kan göras så vid att PUL:s räckvidd kraftigt inskränks, och det vore till förmån för yttrandefriheten. Det tycker vi liberaler vore bra. Låt alla som vill komma till tals i olika medier färdas i denna gräddfil. Den personliga integriteten är självklart viktig. EU har liksom Folkpartiet kraftigt betonat rätten för varje individ att slippa schavottera med känsliga och privata uppgifter. I PUL finns förbud mot behandling av känsliga personuppgifter som ras, politiska åsikter och liknande. Men detta gäller alltså inte den nämnda privilegierade gruppen. För den gäller bara bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. En annorlunda och mer långtgående lösning, fru talman, vore att skilja på dataregister och Internetkommunikation och då se Internet inte som behandling av datauppgifter utan som ett massmedium. Så är det i Tyskland, där man tillämpar ett system med ansvarig utgivare också för Internettidningar. För oss i Folkpartiet är det viktigt att den teknikoberoende integritetslagstiftning som bör ersätta PUL behandlar alla lika, oavsett vilken personkrets de tillhör. Yttrandefriheten är en rättighet som ska tillkomma varje människa fullt ut. Varje människas integritet ska värnas, oavsett vem som skriver. Allvarligare övergrepp, av vem som än begår dem, ska angripas enligt sedvanliga straffbestämmelser och skadestånd ska tilldömas för förtal. Nu föreslår regeringen i propositionen att ringa överträdelser av PUL:s straffbestämmelser ska avkriminaliseras. Detta tillstyrker vi. Men straffriheten får inte avsedd effekt om inte även rätten till skadestånd enligt § 48 tas bort. Annars kan ju skadeståndet innebära ett väl så starkt straff. Det är fullt tillräckligt att skadestånd vid ringa brott mot PUL kan utgå enligt andra lagar, t.ex. om det handlar om ärekränkning och förtal. Sekretesslagen kan också gälla i den mån dessa lagar är tillämpliga. Det är nämligen lagar som inte gör skillnad mellan Internet och andra medier för kommunikation. Fru talman! I backspegeln kan konstateras att EU tyvärr antagit ett mycket olyckligt direktiv som satte i gång arbetet med PUL. Sverige är ju skyldigt att implementera de direktiv som kommer från EU, men detta direktiv berör fundamentala frågor där svensk grundlag står emot Europarätten. Folkpartiet anser att Sverige inte bör böja sig för EU när det gäller grundlagsskyddad yttrande och informationsfrihet. Om EU mot förmodan skulle beivra den nya svenska PUL i EG-domstolen ser vi det enbart som en fördel att EG-domstolen prövar om direktivet om personuppgiftsskydd verkligen är förenligt med yttrande och informationsfriheten. Traditionella yttrandefrihetsprinciper får inte sättas åsido, även om det skulle innebära att Sverige inte till fullo följer direktivets text. Som jag sade tidigare anser Folkpartiet att de föreslagna förändringarna visserligen är ett steg i rätt riktning, men att det nu är hög tid att ta ett helhetsgrepp på hur personuppgifter ska behandlas i ett modernt mediesamhälle. Konstitutionsutskottet har vid sin behandling av PUL efterlyst en mer teknikoberoende grundlagsreglering av yttrandefriheten. Detta uppdrag har nu givits till Mediegrundlagsutredningen. Inom ramen för utredningens uppdrag bör den, anser vi i Folkpartiet, uppmärksamma PUL och komma med förslag när det gäller de fortsatta förändringarna i syfte att stärka yttrande och informationsfriheten också för nya, moderna medier. Detta, menar vi, bör riksdagen som sin mening ge regeringen tillkänna. Fru talman! Jag står naturligtvis bakom alla folkpartireservationer, men jag nöjer mig nu med att yrka bifall till reservationerna 3 och 4.

Fru talman! Det blåste väldigt kraftigt omkring den här frågan för ett år sedan. Vi var många som fick e-postlådorna fulla med förfrågningar om ifall våra namn fick användas. Det såg ut som en allmän kalabalik kring vad som egentligen gällde och inte gällde. Nu blev det inte så illa som man kunde befara. Själva lagstiftningen har ju vad jag vet inte resulterat i några anmälningar vad gäller överträdelser - i alla fall inte några som har uppmärksammats eller lett till åtal. Rätta mig gärna om jag har fel på den här punkten, den som vet. Internetverksamheten har utvecklats i en rasande fart sedan dess. Den formen av kommunikation och informationsspridning har blivit tillgänglig för alltfler människor. Utvecklingen accelererar på detta område, och lagstiftningen hamnar på något sätt i fjärran. Jag har för övrigt inte fått en enda förfrågan om mitt namns användande på över ett halvår. Det verkar som ingen bryr sig om detta längre. Därför är det oerhört viktigt att det föråldrade synsätt som lagstiftningen och dess bakomliggande EU-direktiv ger uttryck för snabbt revideras och får ett innehåll som motsvarar vad som sker i verkligheten. Propositionens förslag om att mjuka upp och lite halvhjärtat godta överföringen av personuppgifter till tredje land som har en adekvat skyddsnivå låter krystat, tycker jag. Regeringen medger också att offentliggörandet av personuppgifter på Internet blixtsnabbt kan nås av hundratals miljoner människor i alla världens länder - givetvis också sådana som helt saknar skyddsregler för hur personuppgifter behandlas. Därför säger man i propositionen att det ofta kan anses finnas adekvat skyddsnivå i ett tredje land trots en total avsaknad av skyddsregler helt enkelt därför att något skydd inte är nödvändigt eller inte skulle ha någon reell effekt. Detta lite märkliga påstående utvecklas vidare. Jag läser fortsättningsvis: Det som i EG-direktivet kallas adekvat skyddsnivå är alltså enligt regeringen något annat än de regler som kan gälla i ett tredje land, nämligen ett uttryck för att omständigheterna kring överföringen sammantagna ska vara sådana att personuppgifterna har tillräckligt skydd. Det kan alltså enligt regeringens uppfattning mycket väl finnas situationer där det inte finns några skyddsregler alls i det tredje landet, men skyddsnivån ändå är adekvat. Förstå det, den som kan! Jag kan det inte. Lagrådet, som i och för sig inte motsätter sig ändringarna av personuppgiftslagen, ifrågasätter just hållbarheten i regeringens resonemang om tolkningen av EG-direktivet. Regeringen har i propositionen också föreslagit att ringa fall av överträdelse av personuppgiftslagens straffbestämmelse ska undantas från det straffbara området. Gärningar som betecknas som ringa ska alltså inte leda till straff. Regeringen menar också att den föreslagna avkriminaliseringen inte påverkar det skadeståndsrättsliga ansvaret. Lagrådet å sin sida menar att själva tveksamheten om i vad mån skadestånd kan utgå vid överträdelser som föreslås bli straffria faktiskt kan motverka syftet av avkriminaliseringen. Regeringen anser ändå att förslaget om avkriminalisering innebär att lagstiftningen närmar sig en missbruksinriktad regleringsmodell. Vi får väl hoppas att det är regeringen, och inte Lagrådet, som har rätt i det här fallet. Fru talman! Miljöpartiets åsikt är att regeringen snarast ska utarbeta ett förslag till en revidering av hela EG-direktivet mot en mer missbruksinriktad regleringsmodell. Vi är väldigt många här i kammaren som tydligen är överens om just den modellen. Regeringen bör också ta initiativ i EU-samarbetet för att så fort det går få till stånd en förändring. Samtidigt måste regeringen lägga fram ett förslag till en genomgripande förändring av den svenska personuppgiftslagen med inriktning mot den s.k. missbruksmodellen. I detta sammanhang, fru talman, är det väldigt viktigt för oss att offentlighetsprincipen och tryckoch yttrandefriheten har en avgörande betydelse i bedömningarna. Fru talman! Utskottet gör i det här betänkandet samma bedömningar som det gjorde i våras, och kommer till samma slutsatser. Bl.a. sägs det att det är av vikt att regeringen med kraft verkar för en revidering av direktivet och att en översyn av personuppgiftslagen borde komma till stånd för att inom EG direktivets ram åstadkomma en förändring med sikte på missbruk. Det låter rätt så bra, men enligt Miljöpartiet är detta en alltför avvaktande och försiktig hållning. Kraven på regeringen måste vara mer distinkta vad gäller att snabbt få i gång ett arbete med den nödvändiga förändringen av både direktivet och själva personuppgiftslagen. Med anledning av detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservationerna 2 och 3.

Fru talman! Det här är inte lätt som en plätt, sade Barbro Hietala Nordlund. Det kan jag väl i och för sig hålla med om, även om jag tycker att jag nu ser en mycket klar linje för hur Sverige kan gå vidare. Det var det jag redovisade i mitt anförande, så jag är förhoppningsfull när det gäller att hitta en bra modell. Jag kan nämna något som jag läste i ett meddelande från Europeiska kommissionen häromdagen. I EU har man ännu inte själv för sina egna institutioner och organ tagit fram en motsvarighet till personuppgiftslagen. Det är lite anmärkningsvärt med tanke på att EU hade så bråttom att få ut direktiven. Men om vi går i bräschen kanske vi kan få EU att ta vår modell. För mig är det väsentligt att man tillämpar uppgifter på Internet - det jag egentligen vill kalla databastidningar eller webbtidningar - som i andra massmedier. Det gör man t.ex. i Tyskland. Där har man ett system med ansvarig utgivare, och det tycker jag är någonting som Sverige skulle kunna ta fasta på i det fortsatta arbetet. Jag vill också ta upp det som Barbro Hietala Nordlund nämnde när det gällde skadeståndsfrågan. Jag delar den uppfattning som Centern har. Centern och Folkpartiet har en gemensam reservation. Vi baserar våra synpunkter också på det som har påpekats från Lagrådet, nämligen att för den som ska tillämpa lagen är det inte bara bra om det är straffrihet. Blir man utsatt för risken att behöva betala skadestånd är det ju ett lika stort straff. Det är ett väsentligt straff att man får betala skadestånd till någon. Det skapar naturligtvis, precis som Lagrådet påpekar, stor osäkerhet hos den som vill gå ut med uppgifter. Det är det bakomliggande skälet till att vi tycker att skadeståndet ska tas bort. Blir man grovt förtalad får man naturligtvis använda sig av förtalslagstiftning och liknande.

Fru talman! Det ska jag gärna svara på. Om man har åstadkommit en allvarlig kränkning ska man självfallet ådömas skadestånd. Men i det här fallet handlar det om att regeringen föreslår att ringa överträdelse av PUL:s straffbestämmelser ska avkriminaliseras, men i gengäld kopplas det till en skadeståndsmöjlighet. Det är det jag vänder mig emot. För den enskilde känns det i praktiken naturligtvis som om man inte har gjort någon avkriminalisering. Det är en invändning jag har. Även om jag vet att det kanske inte precis faller inom de små förändringar som ligger inom propositionen vill jag ändå ta upp 7 §, den s.k. gräddfilen, och svårigheterna att tillämpa den. Fru talman, jag undrar om Barbro Hietala Nordlund har några funderingar om hur det i praktiken ska tillämpas, för det är ju ett akut problem.

Fru talman! Jag skulle också vilja få ett förtydligande från Barbro Hietala Nordlund med anledning av 48 § och begreppet ringa brott. Det vore bra om Barbro Hietala Nordlund kunde utveckla svaret ytterligare mot bakgrund av det tidigare svaret, just med tanke på frågan om det är rimligt att man för yttranden som inte kan leda till påföljder faktiskt ska kunna kräva skadestånd. Jag skulle vilja ha ett förtydligande och därmed också kunna ringa in vad Barbro Hietala Nordlund ser i begreppet ringa brott.

Fru talman! Kan Barbro Hietala Nordlund se att det får någon praktisk betydelse med den beskrivning som Barbro Hietala Nordlund gör? Får det en praktisk betydelse för de människor som i dag tvekar att publicera namn på Internet? Vilka effekter blir det med den här beskrivningen?

Fru talman! Det finns i vissa kretsar föreställningen att PUL är resultatet av en konspiration mot offentlighetsprincip och yttrandefrihet. Om det vore så väl, höll jag på att säga. En sådan sammansvärjning mot det fria ordet skulle ju kunna identifieras, isoleras och - det är jag övertygad om - besegras. Tyvärr är nog saken lite mer komplicerad än så. Det handlar inte bara om EU-byråkratins outgrundliga inre logik. Jag kanske återkommer till den saken. Debatten om PUL har ju framför allt handlat om § 33. Där står det att det är förbjudet att till tredje land överföra personuppgifter som är under behandling. Förbudet gäller också överföring av personuppgifter för behandling i tredje land. Personuppgifter är t.ex. ett namn. Behandling av personuppgifter är t.ex. att skriva namnet i ett ordbehandlingsprogram. Överföring till tredje land är att publicera namnet på en hemsida på Internet. Om jag alltså lägger upp en hemsida vars enda innehåll är orden: Birgitta Dahl är talman, har jag enligt PUL begått ett brott, om jag inte har bett om Birgittas tillstånd. Detta är uppenbart orimligt. Denna orimlighet är ett resultat av ett EG-direktiv från 1995 som vi, till skillnad från de flesta andra länder, har implementerat i tid. Man kan spekulera om hur man ska tolka att det här direktivet finns. Det skulle kunna vara så att EU, i det här fallet EU-parlamentet och rådet, vill försvåra användningen av Internet. Eller att EU anser att personuppgifter på Internet i och för sig ska vara förbjudna, men inte förväntar sig att någon ska följa lagen. Eller att EU skrev fel, och inte upptäckte felet i tid. Eller att EU inte visste vad Internet och hemsidor var. Var och en må fundera över vilket alternativ som är troligast. Oavsett vad man kommer fram till är det inte särskilt lugnande. Fru talman! Det är vanligt att man kritiserar lagstiftning för att vara tandlös. I det här fallet har kritiken varit den motsatta. Regeringen och KU har med gemensamma ansträngningar filat ned PUL-tänderna till tandköttet och gjort en del tillägg i § 33 som jag inte ska upprepa här. Då kommer man in på den lilla frågan vad som är en adekvat skyddsnivå, som det talas om i den nya lydelsen. Ja, propositionens och lagtextens svar på det är att det beror på. I betänkandet på s. 5 redovisas resonemanget i propositionen. Man säger att Internet är överföring till länder utan skyddsregler i vissa fall. Men eftersom det är okej att sprida dessa namnuppgifter inom EU och EES-området till hundratusentals, för att inte säga hundratals miljoner, människor förefaller det meningslöst att begränsa spridningen ytterligare. Det går för övrigt inte, för det finns inget Propositionen landar då på detta, enligt betänkandet: "I sådana situationer kan det ofta anses finnas adekvat skyddsnivå i ett tredje land, trots en total avsaknad av skyddsregler, helt enkelt därför att något skydd inte är nödvändigt eller inte skulle ha någon reell effekt." Detta är strålande. Det är kanske något oortodoxt som lagstiftningsteknik, men onekligen kreativt. Det är en seger för förnuftet, om än inte för juridikens estetiska kvaliteter. Jag sade inledningsvis att jag inte tror på någon konspiration mot yttrandefriheten. Det här handlar i grunden inte om korkade EG-direktiv, även om det ställer till en del problem, utan det handlar om en reell konflikt mellan å ena sidan yttrandefrihet och offentlighet och å andra sidan personlig integritet - en konflikt där balanspunkten har placerats olika i olika länder och i olika politiska kulturer. EU medlemskapet skärper den här konflikten och gör det än viktigare för oss att försvara öppenhetens principer. Jag kan inte låta bli att kort kommentera det Helena Bargholtz sade, att när den svenska grundlagen kommer i konflikt med EG-rätten ska vi försvara grundlagen och inte böja oss. Nej, det ska vi inte. Det tycker inte heller vi i Vänsterpartiet. För att undvika den konflikten sade vi nej till EU-medlemskapet, till skillnad från Folkpartiet, som sade ja till att svensk grundlag skulle underordnas EG-rätten. Jag ska inte dra det där om vad det innebär att vara liberal, men det skulle onekligen ha passat i det här sammanhanget. Förutom konflikten mellan personlig integritet och yttrandefrihet kommer den tekniska utvecklingen på medieområdet att skapa orimliga juridiska konsekvenser snabbare än vi som lagstiftare hinner med. Därför är också Mediegrundlagsutredningens arbete av mycket stor betydelse i det här sammanhanget. KU har sedan förra hösten flera gånger behandlat PUL-frågan. Vi har i politisk enighet noterat problemen, och vi har anvisat vägar för en lösning. Vi har vänligt men bestämt manat på regeringen i frågan. Regeringen har självfallet lyssnat till utskottet - något annat vore otänkbart. Det föreliggande lagförslaget är ett resultat. Arbetet inom EU för en förändring av direktivet redovisas i betänkandet. Barbro Hietala Nordlund har också redovisat det, och det är ett annat resultat. Mot den bakgrunden finns det enligt vår mening inte några skäl att ytterligare uppfostra regeringen. Därför kan vi med mycket gott samvete, men i medvetande om att det här arbetet inte är slutfört, yrka bifall till utskottets hemställan i betänkande KU7.

Fru talman! Jag vill bara kort säga till Mats Einarsson, som utmanade mig i sitt inlägg, att det väl är jättebra att Sverige nu är med i EU. Det ger oss möjlighet att påverka det lagstiftningsinitiativ som har kommit från EU i en riktning som vi tycker passar svensk lagstiftning. Jag är övertygad om att EU kommer att tycka som vi så småningom. Om vi stod utanför EU hade vi inte haft möjlighet till detta.

Fru talman! Inledningsvis vill jag säga att det är självklart att jag står bakom alla Moderata samlingspartiets reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall till enbart reservation 1. Beslutet som riksdagen nu ska fatta om idrottspolitik är ett viktigt beslut som berör många människor. Idrott är en samhällsfunktion som är viktig för alla, från elitidrottaren till knatteidrottaren. Detta gäller inte minst idrott och fysisk rörelse i skolan. En grupp medborgare som jag särskilt vill omnämna är våra idrottsledare. Det är många tusen personer som arbetar ideellt tusentals timmar varje år. Jag tror att vi är överens om att utan dessa ledarinsatser vore vår idrott av mycket mindre omfattning och av en helt annan karaktär. Jag vill därför inledningsvis rikta ett tack till alla våra idrottsledare för den insats de gör för svensk idrott. Det gäller alla från funktionärer och tjänstemän i Riksidrottsförbundet till ledaren för knattelaget i bostadsområdet. Det är viktigt för idrottens självständiga ställning att ge idrotten och våra idrottsledare möjlighet att fullt ut besluta om idrottens angelägenheter. Politiken ska skapa möjligheter för idrotten, men det är idrotten själv som ska ha ansvaret för genomförandet. Inom idrottsrörelsen finns kunskapen, och där är det möjligt att fatta framsynta beslut. Fru talman! Jag kommer nu att beröra det som behandlas i föreliggande betänkande. Dopning är en avart som idrotten måste komma till rätta med. Jag har den uppfattningen att Sverige är ett föregångsland när det gäller att bekämpa dopningen. Det är ytterst beklagligt att en väl fungerande verksamhet har varit hotad på grund av att regeringen tydligen inte tagit denna fråga på allvar, trots att såväl idrotten som Idrottsutredningen uppmärksammat förhållandena. Moderata samlingspartiet och andra partier har motionerat om att säkerställa arbetet mot dopning med anledning av att regeringen avfärdat dopningsfrågan på en halv sida i propositionen, med hänvisning till att polisen skulle anlita expertis för att analysera prover vid misstanke om brott. Naturligtvis var det inte en framkomlig väg, och det är bra att regeringen nu har lyssnat till idrottsrörelsen och motionärerna och kommit med ett förslag i frågan. Den senfärdighet som regeringen har visat i denna fråga är anmärkningsvärd. Det stod redan i maj i år klart att det måste vidtas någon åtgärd. När frågan behandlades i kulturutskottet för några veckor sedan fanns det inget annat att utgå från än det som en minister hade sagt på en presskonferens. Det heter därför i betänkandet "att kulturutskottet har erfarit" att regeringen avser att avsätta ytterligare medel. Av betänkandet framgår inte tydligt om det är fråga om en långsiktig lösning av dopningfrågan. Moderata samlingspartiet har därför tillsammans med andra partier i ett särskilt yttrande framhållit vikten av att denna finansiering ska vara långsiktig. Fri talman! För att ge idrotten så stort självbestämmande som möjligt är det viktigt att idrottens egenfinansiering kan öka. Det är särskilt viktigt nu då stödet från kommuner och landsting tycks minska. Det kan ske genom att idrotten får större andel av spelmarknaden och möjlighet att överta idrottshallar liksom genom att skatteregler ses över. Jag vill dock understryka att det även framöver måste finnas en generös statlig finansiering som säkerställer en fortsatt bra idrottsverksamhet i Sverige. Denna generositet var tydlig under den tid då regeringsansvaret ålåg den borgerliga regeringen. Fru talman! En del av idrottens egenfinansiering kan ordnas genom ökning av idrottens andel av den svenska spel och lotterimarknaden. Vi ser en besvärande tendens att idrottens och andra ideella organisationers andel av den svenska spelmarknaden under lång tid minskat. Eftersom spelmarknaden omsätter mycket pengar, blir det en dramatisk minskning i kronor räknat. Om vi anser att idrotten är viktig och vi tycker att idrotten ska vara självständig, gäller det att agera så att idrottens andel av spelmarknaden ökar och inte minskar. Det finns en skillnad mellan den nuvarande regeringspolitiken och den politik som drevs före 1994. Jag hoppas att den nu pågående Lotteriutredningen kommer fram med förslag som går i riktning mot att idrottens andel av den svenska spelmarknaden ökar. Det är vidare viktigt att andelen tillåts öka på idrottens villkor och att beslut i denna fråga inte i onödan styrs av politiska överväganden. Jag ser med spänning fram mot kommande förslag på detta område. Fru talman! Det är viktigt att vi inte i detta sammanhang glömmer bort handikappidrottens möjlighet att få del av spelmarknaden, såsom framhålls i motion Jag beklagar att idrottsrörelsen och andra ideella organisationer har fått vänta på utlovade pengar från automatmarknaden. I en förstudie daterad den 8 november 1999 om spel och lotteriverksamheten i Sverige är riksdagens revisorer starkt kritiska till regeringens sätt att handha denna fråga. Det är inte rimligt att det har gått tre år innan vinstdelningssystemet har börjat fungera. När nu utlovade pengar till idrotten kommer är det bra. Bättre hade naturligtvis varit om riksdagen i sitt beslut i maj hade säkerställt att föreningslivet skulle få tillstånden till dessa spelformer. Jag hoppas att den nu pågående Lotteriutredningen diskuterar dessa frågor förutsättningslöst med idrottsrörelsen, så att denna och andra folkrörelser får möjlighet att bli än större aktörer på den svenska spelmarknaden. Jag hoppas också att det åter ska bli möjligt att ta upp frågan om huvudmannaskapet för automatspel. Jag ser fram emot att man ska se mera välvilligt på ökade möjligheter för idrotten att pröva nya lotteriformer och delta i lämpliga internationella spelformer. Jag emotser dessutom att anslaget från Svenska Spel säkerställs till en årlig nivå som väl överskrider överskottet från värdeautomatsmarknaden. Fru talman! Det som kanske upprör mig mest i propositionen och i utskottets majoritetstext är att vår elitidrott avfärdas med beteckningen underhållningsidrott. Jag tycker att detta uttryck är felaktigt. Det är viktigt att vi i Sverige har en elitidrott som hävdar sig väl internationellt. Vi minns alla vår nationella stolthet när Ingemar Stenmark och Björn Borg var i världstopp. Visst känner vi också stolthet när vårt landslag i fotboll nu har gått till EM-slutspel. Våra elitidrottskvinnor och elitidrottsmän är därutöver goda förebilder för våra idrottare, små som stora, att efterlikna inom idrotten och som samhällsmedborgare. Det måste det vara fel att den seriösa satsning som många kvinnor och män gör för att nå eliten på internationell och nationell nivå ska föras in under begreppet underhållningsidrott. Det finns därtill en diskussion om att idrotten ska svara för en ökad andel av kostnaden för övervakning och ordningshållning vid idrottsarrangemang. Låt mig först klara ut att det redan i dag är så att idrottsarrangören står för dessa kostnader på idrottsarenan. Det tycker jag också är rätt och rimligt. Men det är inte lika rimligt att en idrottsarrangör ska åläggas att upprätthålla ordningen i samhället. Det måste vara en uppgift för polisen dels att bedöma behovet, dels att genomföra övervakningen och ordningshållningen. Införs en ordning där idrottsarrangören åläggs kostnaden för detta ser jag svårigheter uppstå: Vem ska bedöma behovet? Vem avgör om det råder oenighet mellan polisen och idrottsarrangören? När anses en insats vara avslutad? Till detta kommer en viktig principfråga, nämligen om det ska vara möjligt att "köpa" ett polisskydd eller en polisinsats i vårt samhälle. Fru talman! Det kan uppkomma ett läge där polismyndigheten bedömer att ett insatsbehov finns. En liten fattig klubb kanske inte har ekonomiska möjligheter att uppfylla detta, vilket innebär att arrangemanget i fråga inte kan genomföras. En stor och rik klubb kan däremot utan vidare betala kostnaden. Vi har alltså ett tillstånd där det går att påverka polisinsatser. Jag anser att den nuvarande ordningen är bra, och samarbetet mellan idrotten och polisen bör fortsätta att utvecklas. De oklarheter som nu råder mellan idrotten och polisen torde vara möjliga reda ut. Detta har enligt min uppfattning inte att göra med om en klubb vill välja bolagsform för sin verksamhet eller som hittills genomför den som ideell förening. Fru talman! Vad gäller forskning inom idrottsområdet anser Moderata samlingspartiet att det för idrotten bör finnas ett enda forskningsstödjande organ med en tydlig och stark organisation och att det bör disponera erforderliga medel härför. Huvudansvaret för idrottsforskning bör mot denna bakgrund flyttas från Centrum för idrottsforskning till en organisation närmare idrotten, t.ex. Idrottshögskolan i Stockholm. För att säkerställa att idrottsforskningen blir internationellt konkurrenskraftig är det av vikt att den kompetens som finns inom idrottsforskningen tas till vara och att idrottsforskningen inte marginaliseras. Fru talman! Moderata samlingspartiet anser att det är bra om stora internationella mästerskap förläggs till Sverige. Det ökar intresset för idrotten hos hos våra medborgare och ger Sverige ökade möjligheter på det internationella planet. Det senare är bra för hela samhället både vad gäller vår internationella roll och vad gäller exportmöjligheter för våra företag. Det har hitintills, bortsett från 1912, inte lyckats att få olympiska spel till Sverige, men jag hoppas att det ska bli fler ansökningar i framtiden och att det då ska bli möjligt att få gehör för en ansökan från Sverige. Fru talman! Nu över till idrotten i skolan. En viktig uppgift för skolan är att ge alla barn och ungdomar ett positivt budskap om motionens och den fysiska aktivitetens betydelse, bl.a. som en allmän samhällsfostran. Idrottsundervisningen ska inte bara ge tillfälle till fysisk aktivitet utan även ge tillfälle att prova på ett brett spektrum av idrottsaktiviteter för att ge impuls för fortsatt idrottande och fysisk aktivitet. Ett bra sätt att genomföra detta är att samarbeta med idrottsföreningar och våra idrottsledare. Detta har hitintills utnyttjats dåligt. Vidare måste undervisningen utformas så att fysisk aktivitet ingår som en naturlig del i undervisningen. För att en elitsatsning ska lyckas krävs att satsande ungdomar får möjlighet till viss anpassning i skolan. Det kan t.ex. gälla ett extra år i gymnasieskolan. Detta har Moderata samlingspartiet utvecklat i ett särskilt yttrande. Fru talman! Jag kommer så till den s.k. TV-listan. Det är viktigt att regering och riksdag slår vakt om idrottens självständighet. Riksdagen behandlade tidigare i år den s.k. TV-listan. Naturligtvis borde riksdagen helt avvisat regeringens förslag. Det borde vara självklart att rättigheter till ett arrangemang tillhör arrangören helt och fullt. De intäkter som idrotten får genom försäljning av TV-rättigheter gynnar direkt barn och ungdomsidrotten. Riksdagsbeslutet undanröjde de värsta avarterna i förslaget. Men kvar står att regeringen ansåg och möjligen fortfarande anser att idrottsarrangemang är eller var någon form av allmän egendom. Kanske kan ministern i dag ge sin syn på detta. Det vore i så fall bra och välgörande. Våra idrottsledare gjorde en bra insats för att tydliggöra konsekvenserna om förslaget fullt ut fått gehör i riksdagen. Även detta har Moderata samlingspartiet utvecklat i ett särskilt yttrande. Fru talman! Vad gäller professionell boxning efterlyses en utredning i reservation 16, och en del av mina partikamrater kommer att stödja denna reservation. Fru talman! Avslutningsvis ska jag något ta upp idrottens beskattning. Det är viktigt att det finns tydliga regler på skatteområdet för idrotten. I dag upplever man att det finns brister i regelverket. Vi hoppas att regeringen snarast återkommer med förslag som fyller de krav som idrotten har rätt att kräva. En del av detta är att idrotten uppfattar att det inte finns rättvisa konkurrensförhållanden mellan idrottsföreningar och kommunal verksamhet. En idrottsförening som driver en idrottsplats eller en idrottshall belastas med mervärdesskatt medan denna kostnad inte finns om en kommun driver samma idrottshall eller idrottsanläggning. Det borde vidare ske en översyn av skattesystemet för våra elitidrottare. Det är under kort tid idrottsutövaren har möjlighet att tjäna pengar. Med det skattesystem som finns i Sverige blir beskattningen orimligt hög. Många idrottsmän och idrottskvinnor väljer att bosätta sig utomlands. Det är i och för sig högst förståeligt. Det visar på att det är något som är felaktigt vad gäller beskattningen av våra idrottsutövare. En skattefråga som med det snaraste måste få en lösning är mervärdesskatt vid spelarövergångar. Sker övergången mellan klubbar som drivs som aktiebolag är det inga bekymmer. Är däremot den klubb som tar emot spelaren en ideell förening måste mervärdesskatt tas ut. Jag hoppas att denna fråga får en snar lösning. Mer om detta finns i reservation 17. Reklamskatten är en annan skatt som med det snaraste måste avskaffas. Det är en skatt som direkt drabbar idrottens ekonomi och är felaktig ur konkurrensneutralitetssynpunkt. Det råder dessutom tveksamhet om denna skatt är förenlig med EG-rätten. Förändring av idrottens skatteregler är ett sätt att stärka idrottens ekonomiska förutsättningar. Menar vi allvar med att stärka idrottens ekonomi och har en vilja att ge idrotten så stort självbestämmande som möjligt är det ett bra sätt att se över beskattningen av idrotten. Fru talman! Avslutningsvis önskar jag idrotten all framgång. Idrotten är bra för Sverige och medborgarna i Sverige.

Fru talman! Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har i ett samarbete tagit fram propositionen om en idrottspolitik för 2000-talet. Jag vill för Vänsterpartiets räkning tacka ansvarigt statsråd Ulrica Messing och de två samarbetspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet för ett trevligt och positivt samarbete. Vid kulturutskottets behandling av föreliggande betänkande har Vänsterpartiet ställt sig bakom majoritetstexten. Jag vill därför yrka bifall till kulturutskottets hemställan avseende den del av betänkande Som enskild ledamot yrkar jag däremot bifall till reservation 16 med krav på en utredning rörande svensk proffsboxning. Till detta återkommer jag senare i mitt anförande. Fru talman! Idrotten är Sveriges största folkrörelse. Idrotten visar en stor bredd med ett stort antal olika idrottsgrenar i lag eller individuellt där vissa har sitt ursprung långt tillbaka i tiden medan andra är relativt nya. Idrott kan utövas på motionsnivå men också som toppidrott. Idrott har många fördelar. Den bidrar t.ex. till den god folkhälsa, kamratskap, gemenskap och är för många också ett rent nöje att ägna sig åt eller titta på. Men det finns också problem. Det gäller t.ex. dopning, kommersialism och utslagning. Idrotten speglar i högsta grad det samhälle i vilket den verkar och dess problem, och även samhälleliga problem. Mycket har förstås hänt sedan den senaste idrottspropositionen kom för ungefär 30 år sedan. Det är därför i hög grad välkommet med en idrottspolitik för 2000-talets början. Fru talman! Idrottspropositionen slår fast tre grundstenar för den nationella idrottspolitiken. Här betonas att den svenska idrottsrörelsen är fri och självständig. Det är en viktig markering. Vidare poängteras det ideella engagemanget, en god etik, lika förutsättningar att utöva idrott oavsett kön, ålder eller social bakgrund samt att den s.k. underhållningsidrotten som konkurrerar med annan underhållning ska bedrivas utan offentliga subventioner. Det framgår tydligt av propositionen att det inte är aktuellt med någon särbehandling av aktiebolag som bedriver idrottsverksamhet. Jag har där en liten kommentar till föregående talare Roy Hansson, om jag uppfattade honom rätt. Jag fick intrycket att han menade att idrottsföreningar i dag betalar kostnaderna för att upprätthålla ordningen på idrottsarenorna. Det anser jag inte är fallet. Det man betalar för är vanliga väktare som finns på arenorna som ordningsvakter. Kostnaderna för de polisinsatser som ibland krävs - vilket jag kan vittna om som tidigare ordförande i en allsvensk fotbollsförening, då jag varit med om att man fått ta in polis för att behålla ordningen - belastar inte idrottsföreningen utan skattekollektivet. Om man bolagiserar verksamheten är det rimligt att man också tar de negativa konsekvenserna, t.ex. att man får stå för en större del av kostnaderna i samband med olika arrangemang. Fru talman! De oklarheter som tidigare fanns i propositionen rörande finansieringen av det värdefulla antidopningsarbetet vid dopningslaboratoriet i Huddinge och den s.k. dopningsjouren är nu lösta genom att regeringen avser att avsätta extra medel. Vi finner det positivt att det har tillkommit ett eget anslag direkt riktat till den s.k. främjandeverksamheten. Vi vill liksom utskottet betona vikten av en självständig idrottsrörelse som har en egenfinansiering och möjligheter att få intäkter från flera olika håll. Jag väljer här att citera från en annan proposition som vi ska diskutera senare, nämligen propositionen På ungdomars villkor. Där står följande: "Endast genom att själv skapa sin ekonomiska bas kan idrottsrörelsens självständighet och oberoende säkerställas. Idrotten får därför inte riskera att bli beroende av intäkter från privat näringsliv eller kommersiell verksamhet. Det offentliga stödet har en grundläggande betydelse, men inte heller detta får idrotten bli ensidigt beroende av." När det gäller idrotten och skattelagstiftningen konstaterar vi att det pågår ett arbete i Regeringskansliet med att utreda detta. Det finns också en särskild utredare som har i uppdrag att se över hur föreningslivets ställning på den svenska spel och lotterimarknaden ska stärkas. Båda dessa utredningar ska komma oss till handa, om jag har uppfattat det hela rätt, någon gång i december. Det är möjligt att de finns på bordet. Jag har inte sett dem ännu, men de är åtminstone på gång. Fru talman! Det är ingen hemlighet att Vänsterpartiet var mycket negativt till beslutet att tillåta internationella kasinon i Sverige. Vi var också negativa till utplacering av s.k. värdeautomater. Vi fick dock inget gehör för våra synpunkter. En stor del av finansieringen av barn och ungdomsverksamhet inom idrotten, vilket framgår av idrottspropositionen, kommer att härröra från överskott från de värdeautomater som AB Svenska Spel har koncession på. Det är ungefär 200 miljoner som kommer till barn och ungdomsverksamheten inom idrottssfären. Vänsterpartiet menar fortfarande att denna koppling mellan spel på värdeautomater, med risk för många människor att utveckla ett spelberoende, och finansiering av barn och ungdomsverksamheten är olycklig. Fru talman! Sammantaget konstaterar vi att den idrottspolitiska propositionen definierar det inbördes förhållandet mellan en självständig idrottsrörelse, som sätter upp egna mål för verksamheten, och staten, som endast anger de syften som staten har med sin bidragsgivning. Det tycker vi är fullt rimligt. Propositionen lyfter fram idrottens stora möjligheter i integrationsarbetet, att idrottspolitiken syftar till jämställdhet och jämlikhet, vikten av rörelse i skolarbetet och vikten av en samhällsplanering som möjliggör och stimulerar till rörelse. Det är viktigt att det finns grönområden, fria ytor och kretsloppsanpassade anläggningar som gör det möjligt för människor i alla åldrar att kunna motionera utan hinder såväl utomhus som inomhus. Även funktionshindrade ska förstås ha möjligheter att få tillgång till lämpliga lokaler. Detta om idrottspropositionen. Fru talman! Nu vill jag gå över till behovet av en ny allsidig utredning som ser över det svenska proffsboxningsförbudet. Boxningssporten i allmänhet och proffsboxningen i synnerhet har debatterats relativt flitigt här i Sveriges riksdag. Jag tror att första gången var år 1913. Efter många debatter lades det fram ett lagförslag år 1969 av den socialdemokratiska regeringen. Det var en proposition med ett förslag att i lag förbjuda professionell boxning i Sverige. Förbudet kom att gälla alla former av tävlings-, uppvisningsoch träningsboxning eller sparringträning, som det brukar kallas. Det senare syftade sannolikt till att göra det svårare för svenska proffsboxare att delta i utländska proffsgalor. Lagen om förbud mot svensk proffsboxning trädde i kraft den 1 januari 1970. I föreliggande betänkande redovisas den tidens argument för förbudet: Den professionella boxningen ansågs farligare än amatörboxningen. De medicinska skadeverkningarna var enligt den dåvarande departementschefen av sådan art att proffsboxningen från medicinsk synpunkt inte längre kunde godtas i sin dåvarande form. Mycket har hänt under de ca 30 år som har gått sedan förbudet trädde i kraft, något som det ansvariga statsrådet, Ulrica Messing, åtminstone delvis bekräftade i en interpellationsdebatt den 26 oktober i år. Jag citerar: "Samtidigt har stora förändringar skett i vårt samhälle under de senaste 30 åren, och vissa tidigare argument för ett förbud kan i dag ifrågasättas." Statsrådet Messing betonade dock "att det utredningsunderlag beträffande proffsboxningens medicinska skadeverkningar som låg till grund för beslutet om förbud år 1969 väger lika tungt i dag." Statsrådet Messing konstaterar, med hänvisning till den utredning som låg till grund för beslutet "att det inte alltid är farligast att få en knockout på en match. Det är farligt i sig, men inte bara det, utan det är antalet slag som man får mot huvudet, där varje slag i sig innebär en rubbning eller en skakning på hjärnan." Vidare kom hon med ett konstaterande som jag menar stöder motionens rimliga krav på en ny utredning: "Vilka konsekvenserna av det är exakt vet jag inte, eftersom någon stor ny undersökning inte har gjorts sedan förbudet infördes." Fru talman! Jag kan konstatera att statsrådet Messing i interpellationsdebatten säger dels att ingen stor undersökning avseende de medicinska skadeverkningarna har gjorts på 30 år, dels att vissa tidigare argument för ett förbud i dag kan ifrågasättas. Är det då inte rimligt att man på nytt utreder frågan sett utifrån dagens verklighet och dagens kunskaper? Varför finns denna rädsla? Statsrådet Messing höll också med undertecknad när det gällde mitt påpekande i interpellationsdebatten om att vi har fler proffsboxare i Sverige i dag än vad vi hade då förbudet infördes. Vi är alltså överens om att proffsboxningsförbudet egentligen är verkningslöst i och med att svenska proffsboxare i stället tränar och tävlar utomlands. Detta ökar snarare skaderisken för de svenska proffsboxarna, och de missgynnas på ett uppenbart sätt genom att de ständigt får tävla på bortaplan. När förbudet trädde i kraft år 1970 var det i princip omöjligt att se mer än snuttar från proffsboxningsmatcher på TV. Ett argument för förbudet var att boxningen hade en förråande inverkan på publiken eller tittarna. Jag kan bara konstatera att den som vill titta på proffsboxning i princip kan göra det dagligen i ett stort antal kabel och satellitkanaler. På vilket sätt är det värre att se en proffsboxningsmatch på TV eller som åskådare live utomlands än att titta på en likadan match på en proffsgala i Sverige? Jag förstår inte den argumentationen. Fru talman! Ett annat argument mot proffsboxningen var av mer etisk natur, dvs. att det inte går att ha en idrott som går ut på att man utdelar slag mot en annan människa. Just detta är inte specifikt för proffsboxningen. Man kan jämföra med både amatörboxningen och andra tillåtna kampsporter. Även i amatörboxning utdelas slag. I praktiken är amatörboxningen mer inriktad på slagräkning än proffsboxning. När det gäller skillnader mellan amatör och proffsboxning föreligger många missförstånd. Statsrådet Messing hävdade t.ex. i interpellationsdebatten ett antal saker som jag tycker visar detta, t.ex. att proffsboxare går längre ronder. Det gäller i dag. Tidigare var det tre minuter oavsett om man var proffs eller amatör. Det intressanta är antalet ronder. En amatörmatch är i dag fyra ronder. Varje rond är två minuter. Tidigare var det alltså tre ronder à tre minuter. Proffsboxare går treminutersronder. Antalet ronder varierar från fyra upp till tolv. Nybörjarna går fyra ronder. Sedan går de uppåt beroende på hur duktiga de är och hur många matcher de har gått. Tolv ronder gäller enbart mästerskapsmatcher om t.ex. Proffsboxare kan alltså med tiden gå längre matcher än amatörboxare, men det är inte säkert att de sett till hela karriären boxar fler ronder eller får fler slag än amatörboxaren. Sannolikt kan det vara precis tvärtom. Amatörboxarens tyngre handskar gör det dessutom svårare att vinna på knockout, men som statsrådet Messing sade är det inte säkert att en knockout är farligast; det kan också vara antalet slag som en boxare träffas av. Detta bör givetvis den önskade utredningen analysera noga. Vidare, på tal om missuppfattningar, hävdade statsrådet Messing i interpellationsdebatten att det är skillnad när det gäller "vilka skydd som krävs och enligt vilka regler som man vinner en match." När det gäller skydd avses sannolik huvudskyddet, som är obligatoriskt i amatörboxningen men bara används i träning för proffsboxare. Jag vill då hävda att huvudskyddet i huvudsak är till för att skydda mot skador på näsa och förhindra att ögonbryn spricker eller att man får andra sår i ansiktet, men det hjälper föga mot t.ex. hjärnskakning. När det gäller att vinna och förlora är det ingen skillnad mellan amatörer och proffs. Man kan vinna och förlora på knockout, diskvalifikation och poäng. Man kan ge upp matchen på eget initiativ, eller sekonden domaren eller matchläkaren kan bryta matchen. Det är exakt samma sporter i det avseendet. Vi redde ut en sak i interpellationsdebatten. Statsrådet sade vid ett tillfälle att svenska proffsboxare får träna på samma sätt som amatörboxare. De får inte sparringträna under tävlingsliknande former. Det får amatörboxare. Fru talman! Efter denna långa utläggning är det inte så svårt att räkna ut att jag är en sann boxningsvän. Jag är just därför mån om de många faktiskt existerande, trots det förbud som finns, och framgångsrika svenska proffsboxarna. Ett antal har blivit världsmästare och Europamästare efter förbudet. Andra har varit uppe i stora mästerskapsmatcher. Jag vill i det sammanhanget rikta ett tack till statsrådet Ulrica Messing, som jag tycker på ett seriöst och öppet sätt har deltagit i debatten om den svenska proffsboxningen och uttryckt sig på ett förhållandevis positivt sätt om sporten och boxarna. Det vanliga har annars varit svepande formuleringar och moralistiska och nedlåtande kommentarer. I motion Kr511 föredras en rad olika åtgärder i syfte att minska boxningssportens skaderisker. Statsrådet Messing sade i den nu så citerade interpellationsdebatten följande: "Det är kanske möjligt att också införa nationella regler för proffsboxning i vårt land". Om vi kan förbjuda proffsboxningen i lag kan vi, som jag ser det, givetvis vidta åtgärder som syftar till att minska skaderiskerna utan att för den skull ta bort boxningens själ. Det handlar t.ex. om maximalt antal matcher för varje boxare och en maximal ålder för att man ska kunna få licens i Sverige. Det finns en rad exempel i motionen. Det svenska boxningsförbundet har redan i dag genom sitt medlemskap i Europeiska Boxningsunionen, EBU, och genom en särskilt inrättad proffsboxningskommission ensamuppdraget i Sverige när det gäller att lämna licens för såväl boxare som arrangörer av proffsboxningsmatcher i Sverige den dag förbudet eventuellt hävs. Fru talman! Oavsett om vi gillar proffsboxning eller inte bör vi kunna vara överens om att mycket har hänt under 30 år, att vi har ett stort antal svenska proffsboxare trots förbudet och att ingen ny stor undersökning har genomförts avseende de medicinska skaderiskerna. Vi borde också fråga oss varför just boxningssporten ska diskrimineras när det gäller den professionella idrotten till skillnad från alla andra idrotter. Detta är skäl nog för att man återigen på ett objektivt och allsidigt sätt ska utreda om förbudet ska kvarstå eller upphävas. Jag har tillåtelse att säga att Elisabeth Fleetwood, en moderat som sitter i kulturutskottet och som inte kunde delta i omröstningen, är för en utredning. Det är hon inte för att hon tycker om boxning, utan hon är övertygad om att en utredning kommer fram till att vi ska fortsätta att ha ett förbud. 30 år har gått. Varför kan vi inte få en allsidig utredning med dagens kunskaper där vi lägger upp alla kort på bordet? Fru talman! Med anledning av det som har anförts och med anledning av motion 1998/99:Kr511 med krav på en allsidig utredning om proffsboxning i Sverige yrkar jag bifall till reservation 16 under mom.

Fru talman! Det är viktigt att idrottens roll och idrottspolitiken blir föremål för en genomgripande belysning och debatt. Stora förändringar har skett i samhället under senare år. Även idrottens plats och betydelse i samhället har förändrats. I debatten förs många positiva sidor av idrotten fram, t.ex. bredden och mångfalden, den sociala dimensionen och självfallet också en fysisk och kulturell dimension. Det går inte heller att blunda för de negativa sidorna. Dit hör kommersialiseringen, dopningsproblemen, publikvåldet och tävlingshetsen. I debatten förekommer också röster från dem som är oroliga för att idrottsrörelsen har tappat sina folkrörelserötter. Inledningsvis vill jag betona att vi kristdemokrater har en positiv syn på idrottsrörelsen och anser att den ska ha samhällets stöd även i fortsättningen. För att inte glömma bort det vill jag också redan nu yrka bifall till reservation 12 under mom. 34. Självklart står jag bakom de andra reservationerna, men för tids vinnande yrkar jag bifall bara till den nämnda. Varje vecka året om samlas flera hundra tusen människor, inte minst barn och ungdomar, i idrottsaktiviteter i hela landet. Samtidigt arrangeras tusentals friluftsaktiviteter från norr till söder. Varje kväll sätter sig över en miljon svenskar framför TV apparaten för att följa en spännande match eller få reda på de senaste sportresultaten. Vad jag här försöker beskriva är idrottsrörelsens och andra organisationer som bedriver friluftsverksamhets viktiga uppgifter i det svenska samhället. Idrott i alla dess olika former spelar en viktig roll i många människors liv. Många utövar idrott aktivt; ännu fler får en rikare fritid genom att som åskådare intressera sig för idrottens värld. Jag själv tillhör nog den senare gruppen, även om jag med jämna mellanrum försöker röra på mig. I det betänkande vi nu behandlar, som handlar om en idrottspolitik för 2000-talet, är utgångspunkten precis den som jag har beskrivit i min inledning. Den nationella synen på motion och idrott, eller den nationella idrottspolitiken, bygger på tre grundstenar: För det första bör den uppmuntra och ge möjligheter till barns, ungdomars och vuxnas motion och idrott i syfte att främja en god folkhälsa. För det andra bör ett aktivt stöd ges till en fri och självständig idrottsrörelse byggd på ett ideellt engagemang och som bedriver en bred verksamhet som värnar om god etik, jämställdhet och demokrati. För det tredje bör det beaktas att det finns en kommersiell och underhållande del som ger många människor förströelse och glädje. Vad jag kan förstå finns det inga meningsskiljaktigheter om detta synsätt, utan det är utskottets mening att den nationella idrottspolitiken bör bygga på dessa tre grundstenar. Låt mig i det här sammanhanget göra en reflexion som kanske inte kommer fram i detta betänkande, nämligen att jag anser att idrott och motion har ett värde i sig. Hur många timmar har vi inte personligen spontant ägnat åt bordtennis, innebandy, fotboll eller annan aktivitet och tyckt att det har varit roligt, utan tanke på att det är hälsosamt eller att vi måste ansluta oss till en idrottsklubb? Fru talman! En mycket viktig uppgift för idrottsrörelsen är arbetet med de etiska frågorna, vilket också uttrycks i den andra grundstenen för en nationell idrottspolitik. Jag har därför med stort intresse följt den speciella satsning som Riksidrottsförbundet och dess studieförbund nu gjort under några år under samlingsnamnet Starta vågen. Syftet med denna etiksatsning är att starta förändringsprocesser och aktualisera en värdediskussion inom förbund, distrikt och föreningar. Det handlar om att stimulera positiva beteenden och motverka de negativa. Idrottsrörelsen ska tydligt ta ställning för rent spel och mot fusk, våld, mobbning, rasism och droger. Idrotten spelar en viktig fostrande roll för många barn och ungdomar, och vi kristdemokrater anser att detta är ett bra exempel på ett landsomfattande initiativ som fler folkrörelser borde ta efter. Det är dock viktigt att etiken också får praktiska konsekvenser. För mig handlar det om mer än att ordna ett antal framtidsseminarier, även om sådana är bra. En viktig effekt av god etik är hur barn och ungdomsidrotten utformas. Det måste vara självklart att inte medverka till utslagning och elittänkande när det gäller barn och ungdomsidrott. Det är av största vikt att föreningar och enskilda idrottsledare beaktar riskerna med en specialiserad träning i alltför tidiga år. Spontana idrottsaktiviteter måste få gott om utrymme i barns liv. En stor och viktig fråga när vi nu diskuterar idrottspolitiken är förmågan att komma till rätta med dopningsproblemen. Den svenska idrottsrörelsen gör redan i dag omfattande insatser för att bekämpa dopningen inom idrotten. Svensk idrottsrörelse är också mycket aktiv i kampen mot dopning på det internationella planet. Även idrottsministern har tagit flera bra initiativ internationellt. Jag är också medveten om att detta problem finns utanför den organiserade idrottsrörelsen. Men internationellt agerande förpliktar också på hemmaplan. Det är därför märkligt, precis som någon tidigare här sade, att bara drygt en halv sida i propositionen ägnas åt dopningsproblematiken, och då begränsat till frågan om Dopinglaboratoriet i Huddinge samt en mycket kort generell beskrivning av övrigt antidopningsarbete. I betänkandet har utskottet utvecklat frågan, men då i anslutning till motioner från bl.a. kristdemokraterna. Varför finns inte ett enda ord i propositionen om Dopingjourens mycket viktiga verksamhet? Jouren är genom sitt unika kontaktnät ett viktigt centrum som har en välgrundad och detaljerad bild av dopningsmissbruket i landet. Den märker snabbt svängningar i missbruksbilden och kan genom sitt goda samarbete med olika berörda myndigheter både centralt, regionalt och lokalt initiera motåtgärder. Inte minst utsatta kvinnor får i dag stöd och hjälp genom jouren. I dag när vi debatterar frågan verkar det som om Dopinglaboratoriet och Dopingjouren fått en positiv lösning, och självklart är jag glad över det. Men om propositionen är så framåtsyftande och offensiv som regeringen påstår borde denna fråga redan ha varit löst när propositionen lämnades till riksdagen. Tillskotten till verksamheten kommer efter lång debatt och efter påtryckningar från verksamheten, Riksidrottsförbundet och oppositionen. Fru talman! Ett annat område som är mycket viktigt när det gäller idrottspolitiken är de ideella idrottsföreningarnas skatteförhållande. Allmännyttiga föreningar är i dag i stort befriade från såväl att redovisa moms som att erlägga inkomstskatt. I propositionen säger sig regeringen vara medveten om att "betydande gränsdragningsproblem kan uppstå då de lokala skattemyndigheterna bedömer om beskattning skall ske av verksamhet, med inslag av mer renodlad kommersiell företagsamhet, som ideella föreningar bedriver". Regeringen lämnar dock inga konkreta förslag på hur dessa gränsdragningsproblem bör kunna lösas utan säger sig noggrant följa utvecklingen. Detta är bekymmersamt. Denna otydlighet gör föreningarnas ekonomiska planering svår och kan i sämsta fall göra att en förening drabbas av krav på skatt i efterhand för någon aktivitet som man långt tidigare har genomfört. Inkomsterna kan då, när skattekraven kommer, vara förbrukade i verksamheten. Det räcker således inte med att följa utvecklingen, utan regeringen bör snarast återkomma hit till riksdagen med tydliga förslag om vad som bör gälla. Kristdemokraterna delar regeringens uppfattning att ungdomar som gör en specialsatsning på elitidrott bör ges reella möjligheter att kombinera idrott och studier. På gymnasienivå får ett relativt stort antal unga idrottstalanger möjlighet att pröva om talang och ork räcker för att satsa vidare. När det gäller kombinationen elitidrottssatsning och akademiska studier blir det ofta mycket tufft. Undersökningar visar att det inte är ovanligt att idrottssatsningen avbryts för att studierna ska klaras. För att en verklig elitsatsning på landslagsnivå ska lyckas fordras en bra och lättåtkomlig träningsmiljö. Om jag har förstått saken rätt handlar det i praktiken om att ge kanske 10-20 elitidrottare denna möjlighet. Regeringen konstaterar också att det för att bli etablerad i världseliten krävs en mångårig, hängiven satsning och personliga uppoffringar. Det är därför ett nationellt intresse att unga elitidrottssatsande ungdomar ges möjlighet att kombinera utbildning och idrott. Men varför ska det bara vara på gymnasienivå? Kombinationen elitidrottssatsning och akademiska studier underlättas helt klart om möjligheten till byte av studieort på grund av tillgången till en bra träningsmiljö finns. Det är därför viktigt att, vilket också Fru talman! Avslutningsvis: Rätten till goda och likvärdiga möjligheter till idrottsutövande är grundläggande för kristdemokraternas idrottssyn. Breddidrotten, som mer betonar kamratskap och vikten av att vårda sin hälsa än de faktiska idrottsprestationerna, är fortfarande grundläggande och måste få stort utrymme även in på 2000-talet.

Fru talman! 12-åringar saknar muskler. Den rubriken stod att läsa i flera tidningar i landet förra veckan. Det är en sjukgymnast som slagit larm om att ungdomar som inte rör på sig går en fysisk katastrof till mötes. Barn ända ned till 12 års ålder går alltså på sjukgymnastik i dag, eftersom de fått belastningsbesvär. Musklerna är för svaga, knäna värker. Och 17 åringar har diskbråck. Det här är faror som vi i Centerpartiet har uppmärksammat tidigare också och därför har vi i vår kommittémotion En idrottspolitik för 2000-talet lyft fram frågan, och vi har framhållit att idrottsämnet av just folkhälsoskäl måste ges mer utrymme i skolan. Dels pekar vi på vikten av att bygga upp musklerna redan i unga år för att undvika förslitningsskador i förtid, dels underlättar en god kondition inlärandet av alla de kunskaper man behöver skaffa sig. Regeringen säger att eleverna själva önskar ha möjlighet att välja idrott som tillval. Självklart ska den möjligheten finnas. Men av erfarenhet vet jag att de som väljer idrott som tillval är de som redan är frälsta och som redan håller på med idrott på fritiden. De elever som vi i Centerpartiet tänker på är de som inte är intresserade av idrottsämnet, utan hellre sitter framför datorn eller idkar någon annan stillasittande aktivitet. Målsättningen för oss är alltså att en timplan inte ska finnas, utan man ska avsätta ett stort antal idrottstimmar utan att vara låst av ett visst minimiantal. Det skapar möjligheter för respektive skola att satsa fler lektioner på idrott, dans och rörelse av olika slag. Vi tror nämligen på att varje skola känner ett ansvar för att eleverna ska erbjudas en god grund att stå på för framtiden och att det gäller inom alla ansvarsområden som vilar på dem. Elevernas försämrade kondition uppmärksammas av varje ansvarskännande lärare, inte minst idrottslärare, och även av rektorer. Självklart värnar de om elevernas hälsa. Det kommer att leda till att de flesta skolorna kommer att sätta in fler lektioner med idrott, rörelse och dans bara vi får bort timplanen. Men det får vi kämpa för i ett annat utskott och i en annan debatt. Fru talman! God hälsa handlar också om att avstå från dopningspreparat. Det arbete som idrottsrörelsen bedriver för att motverka dopning är värt allt stöd. Kampen mot dopning är i vårt tycke den enskilt viktigaste frågan för svensk idrott i framtiden. Det tycker också regeringen, kan man läsa i propositionen. Dopningen är i och för sig ett utbrett samhällsproblem som inte enbart berör idrotten och givetvis måste den bekämpas från många olika håll. I Sverige finns i dag Dopinglaboratoriet och Dopingjouren, som har mycket goda kunskaper om arbetet mot dopning. De har dessutom godkända kunskaper enligt internationella krav. Vi anser att det är oerhört viktigt att dessa verksamheter får ett tryggat ekonomiskt stöd för framtiden. I idrottspropositionen kan vi inte se att detta stöd finns. Däremot har det blåst lite grann kring frågan, och regeringen har i höst, efter det att budgetpropositionen lagts fram, kommit på bättre tankar. Idrottsministern har för avsikt att avsätta ytterligare 4,4 miljoner till arbetet mot dopning. Det ska alltså avsättas extra medel för år 2000 till antidopningsarbetet. I kulturutskottets betänkande står vidare: "Laboratoriet kan härmed fortsätta sin verksamhet och även i framtiden hålla en hög kvalitet." Jag hoppas verkligen att detta borgar för en stabil ekonomisk framtid. Vi borgerliga kommer med all säkerhet att hålla ögonen öppna och bevaka att de här viktiga verksamheterna verkligen får en tryggad framtid. Dopingjouren fungerar som en kunskaps och rådgivningscentral. När nu dopningsmedel har kriminaliserats sedan den 1 april i år bör man även utöka dopningskontrollerna vid allmänna idrottslokaler, tycker vi i Centerpartiet, alltså även gym. Dopingjouren kan ju vara behjälplig med olika råd. Den sitter inne med stor kunskap. I dag är det framför allt elitidrottare som det tas dopningsprover på. Vi i Centerpartiet anser att det bör tas prov på fler amatöridrottare också. Fru talman! Stödet till idrottens lokala barn och ungdomsverksamhet bör enligt regeringen förstärkas. Det är utmärkt. Det ökade stödet ska komma från en ökad utdelning från AB Svenska spel. Enligt regeringens positiva beräkningar ska överskottet från värdeautomater ge ett överskott på 200 miljoner per år som ska tillfalla ungdomsidrotten. Men det här är siffror som jag känner mig lite undrande inför. I dag vet vi inte hur det kommer att bli med värdeautomaterna och vilket eventuellt överskott de kommer att ge. De pengar som i dag kommer från värdeautomater är ett överskott på 59 miljoner. Vissa personer påstår att detta gäller under en treårsperiod. Det är alltså väldigt osäkra pengar som idrottsminister Messing har lovat barn och ungdomsverksamheten. Jag vill i dag veta om idrottsministern kan gå i god för de utlovade 200 miljonerna. Maximiåldern för att få statligt aktivitetsstöd ska sänkas från 25 år till 20 år, enligt idrottspropositionen. Jag har talat med många ungdomar som är i åldern 20-25 år. De anser att det här inte är ett bra förslag. Det är därför oförklarligt att Riksidrottsförbundet tycker att förslaget är okej. 20-25-åringar är i dag oftast studenter, som inte har någon inkomst, därför behöver aktivitetsstödet vara kvar som i dag, alltså upp till 25 år. Fru talman! Jag yrkar därför bifall till reservation 4, eftersom vi anser att vi bör behålla den åldersgräns som finns nu. När det gäller jämställdhetsfrågorna förmår inte regeringen leverera någonting annat än en förhoppning om ett gemensamt råd mellan Kommunförbundet och Riksidrottsförbundet. Det ser jag som en oförmåga till handling. Trots att idrottsrörelsen själv har tagit på sig ett betydande ansvar för att öka jämställdheten går det delvis trögt. Den största könsmässiga orättvisan finns när det gäller kommunernas satsningar på anläggningar för idrott. Det är mer regel än undantag att det satsas mer på anläggningar där det bedrivs framför allt manliga lagsporter, som t.ex. ishallar, medan däremot idrotter som domineras av tjejer har betydligt lägre anslag. Både staten och kommunerna måste ta ett större ansvar för att öka jämställdheten mellan de olika idrottsaktiviteterna. Jag yrkar alltså bifall till reservation 5. Till sist, fru talman, kan vissa elitidrottsutövare under några år erhålla mycket höga inkomster. Vi har många exempel i Sverige: Björn Borg, Pernilla Wiberg, Stefan Edberg och Ingemar Stenmark, för att bara nämna några. De här idrottarna väljer ofta av skattetekniska skäl att flytta utomlands, och Sverige förlorar skatteintäkter. Centerpartiet föreslår därför att det bör inrättas ett idrottskonto som fungerar på samma sätt som skogskonto, som redan finns i landet. Då skulle de här personerna kunna fördela sin inkomst från de aktiva åren under en längre tidsperiod, och inkomsterna skulle beskattas på samma sätt som man gör med skogskontona i dag. Det här skulle göra att vi finge behålla våra idrottsmän som svenskar. De skulle inte behöva skattefly till andra länder. Jag yrkar härmed också bifall till reservation 19.

Fru talman! Idrotten betyder väldigt mycket för väldigt många. Vi som har förankring även i andra folkrörelser ser ju med viss avund på både medlemsutveckling och åldersfördelning inom idrottsrörelsen. Här finns ju också den smältdegel av människor som vi hoppas så mycket på, där förutsättningarna finns att alla kan samlas kring ett intresse och delta på samma villkor. Få saker kan förena såsom idrotten. Jag har ett starkt minne av ett tillfälle när familjen övernattade på en camping i Frankrike. Det tog inte lång stund förrän vår grabb på tio år var i full färd med att spela fotboll, utan att språkligt förstå ett enda ord från de andra. Men de visste vad det handlade om, hade i stora drag samma regler, och kontakten var ett faktum. Då blir man verkligen glad. Samtidigt kan ju idrotten, eller idrottens svans, orsaka så mycket elände när chauvinismen blommar ut och leder till våldsamheter och scener som nästan borde vara censurerade för barn och ungdomar under 15 år. Men avigsidan får ju inte förstöra allt det fina som finns med idrotten. Och jag tror att vi alla kan vittna om glada idrottsminnen, antingen av egna prestationer eller på annat sätt. Självklart ska det därför finnas ett aktivt nationellt stöd till idrotten, även om vi i Folkpartiet starkt betonar idrottsrörelsens frihet och självständighet. Här har vi en del synpunkter på regeringens förslag. En bindning som ofta gör att man inte känner sig så fri är om finansieringen i hög grad ligger i händerna på andra. Då finns det alltid en risk att man koncentrerar sitt intresse dit pengarna finns i stället för till kärnan, dvs. Därför tycker vi att idrottens möjligheter till egenfinansiering bör öka, och för det finns det flera lösningar. En är en större andel av spel och lotterimarknaden och att t.ex., som vi skriver i reservation 3, låta inkomsterna från värdeautomaterna gå direkt till det lokala föreningslivet i stället för till Svenska Spel, som sedan ska fördela pengarna. Det är en onödig omväg som också rimligen innebär att en del pengar försvinner på vägen i form av administration etc. En annan del är att låta föreningarna i allt högre grad ta över anläggningar och/eller deras skötsel. En tredje väg är att se över idrottens skattefrågor av olika slag. Men det är så komplicerat att vi förordar en vidare utredning. I reservation 9 tar vi också upp temat om idrottens oberoende ställning och idrottsrörelsens eget ansvar. Vad det handlar om är ju att i huvudsak stödja och stötta, inte att styra och ställa. Och de här punkterna är mycket viktiga. Jag yrkar bifall till reservation 1 Fru talman! Regeringen föreslår också att Riksidrottsförbundet ska ha myndighets ställning vid fördelning av statsbidrag och drar konsekvensen att offentlighet ska gälla i de delarna beträffande handlingar för den verksamheten. Det är utmärkt. Men jag anser också att det hade varit en fördel om man redan nu hade beslutat om en uppföljning av Riksidrottsförbundet som myndighet. En myndighetsutövning innebär ju faktiskt att, som vi skriver i motionen, Riksidrottsförbundet mer eller mindre hamnar i knät på regeringen, och jag beklagar att utskottets majoritet föreslår avslag på yrkandet om utvärderingen. När det gäller jämställdhet är det bra att regeringen tänker kartlägga fritidssektorn ur jämställdshetsperspektiv och också ur perspektivet för funktionshindrade och för personer med olika kulturell och etnisk bakgrund. Vi är otåliga i det här arbetet, eftersom vi ju vet en hel del, inte minst när det gäller jämställdhetsfrågor - Birgitta Sellén tog ju upp ett par exempel - och det är därför som vi har skrivit vår reservation. Givetvis berör en del av de frågor som kommer upp i idrottsdebatten också nästa ärende om ungdomars villkor. Jag vill därför ändå ta upp missbruksproblematiken även här - jag torde återkomma senare i kväll - eftersom idrotten har ett så stort ansvar i det här avseendet. Man möter inom idrotten så många ungdomar, och verksamheten påverkar ju också hälsan i hög grad, oftast positivt. Tyvärr finns det avarter. Förr handlade det ofta om lagidrotter i lägre divisioner och deras B-lag, där tobaks och alkoholbruk och missbruk inte var ovanligt och där ungdomar drogs med. Det finns väl i viss mån fortfarande kvar, men det har också utvecklats en annan drogkultur i form av dopning, vilket redan har tagits upp här, som har blivit alltför vanlig. Och det är inte bara elitidrottare som ägnar sig åt de här dumheterna. Det förekommer på många olika områden och i olika åldrar. Det har gjorts studier i bl.a. Falkenberg som visar alarmerande siffror bland pojkar. Då är det väsentligt att det finns medel att komma åt missbruket, i form av både förebyggande arbete och en kontrollfunktion, och i båda dessa avseenden har Dopinglaboratoriet och Dopingjouren viktiga roller att spela. Nu har regeringen äntligen kommit till skott i frågan, och det har även belysts härifrån talarstolen. Men jag konstaterar att laboratoriet och jouren har fått vänta alltför länge på besked. Risken med det var ju att kompetens hade kunnat gå förlorad, och det var mycket förvånande att regeringen inte fick med ett förslag till lösning på frågan åtminstone i budgeten för år 2000 utan kom dagarna innan ärendet skulle behandlas i kulturutskottet. Sent ska syndaren vakna, men i det här fallet var det ju inte för sent, och det var bra. Vad som nu är viktigt är att dessa pengar inte är en engångshistoria utan att idrottsministern kan garantera att det handlar om en permanent lösning. Jag har tidigare nämnt idrottens betydelse för hälsan, och det gäller ju inte bara ungdomar. Motion i olika tappningar är ju bra för var och en av oss. Men goda vanor grundas ofta i barn och ungdomsåren, och även av det skälet är det viktigt att ämnet idrott och hälsa får ett stort utrymme i skolan. Stillasittande medför ju krämpor av olika slag, och med låsningen till en plats, som ju datoriseringen faktiskt orsakar, blir det än viktigare med rörelse som en integrerad del av undervisningen och inte bara folkrörelse. Jag är medveten om att skolorna själva utformar en hel del av uppläggningen av undervisningen, men det kan ju inte skada med en vänlig uppmaning om ett positivt budskap om motionens och aktivitetens betydelse. Egentligen vet vi väl det, men vi behöver ändå påminnas av och till och få till stånd gruppaktiviteter för att få med alla, eftersom det är mycket roligare att motionera i grupp än ensam. I anslutning till detta är det ju också viktigt att peka på forskningens betydelse även för idrotten. För att forskningen i landet inom idrottens område ska kunna vara konkurrenskraftig måste det finnas ett forskningsstödjande organ med en tydlig och stark organisation. Och det är angeläget att Riksidrottsförbundet initierar och stöder forsknings och utvecklingsverksamhet inom bl.a. barn och ungdomsidrott, prestationsutveckling och jämställdhet. Jag utgår också från att forskningen kommer att finna vid i stort sett alla högskolor men också att det finns ett nationellt centrum för idrottslig kompetensutveckling. Jag hoppas att regeringen tar med detta i forskningspropositionen som är utlovad att läggas fram nästa år. Jag kan inte låta bli att fundera och reagera lite grann på Peter Pedersens engagemang när det gäller proffsboxningen. Visst har han väldigt rätt, fru talman, i att det har hänt väldigt mycket på 30 år. Om vi tittar på friidrotten så har det hänt oerhört mycket med rekordslakt, möjligen bortsett från längdhopp där rekordet inte har ändrats många centimeter. Men detta innebär ju rimligen också att man slår mycket hårdare i dag än för 30 år sedan. Så ur medicinsk synpunkt borde det som har hänt vara tämligen negativt, eftersom all annan utveckling går åt det hållet att det blir starkare, snabbare och större. Slutligen tycker jag att det är utmärkt att regeringen har tagit upp problematiken kring underhållningsidrotten och finansieringen av den. Jag kan inte förstå att Roy Hansson tycker att det är så nedlåtande med ordet underhållning, eftersom det är precis det som det handlar om när vi tittar på professionell idrott. Det är ju inte så många av oss som ägnar oss åt den. Skrivningen har ju uppenbarligen fallit de flesta i smaken, eftersom jag inte såg några reservationer i fråga om detta. Men det är ju numera så tydligt att en hel del av elitidrotten är genomkommersialiserad, och då ska den också verka på dessa villkor. Man blir ju bekymrad över alla rapporter om miljonunderskott och om hur några försöker fuska med skatter och liknande samtidigt som klubbar och föreningar vill ha offentligt bidrag till verksamheten. Det är därför jag tycker att det är nödvändigt att klubbarna skiljer ut den professionella delen från övrig verksamhet och att den kommersiella delen själv tar alla sina kostnader. Jag uppskattar regeringens tydlighet i denna fråga. Sammanfattningsvis, fru talman, står jag självfallet bakom alla våra reservationer och särskilda yttranden, men för tids vinnande yrkar jag bifall bara till reservation 1 under mom. 11.

Fru talman! Under mitten av 60-talet när jag var tonåring var jag aktiv friidrottare i en förening i Karlskrona. Det var en mycket aktiv förening och den hade ett gäng mycket duktiga ungdomar som tävlade på hög nationell ungdomsnivå. Föreningen var i stort synonym med en person, nämligen Esse Carlsson. Han var styrelseordförande, tränare och chaufför. Han skötte kontakter med föräldrarna. Han ordnade sponsorer. Han bokade och planerade tävlingar. Ja, han var föreningen. För oss ungdomar var han en stor förebild och en inspirationskälla. Fru talman! Varför nämner jag då detta? Jo, jag tycker att det är viktigt att i dag, när vi här i kammaren diskuterar svensk idrottspolitik, nämna Esse Carlsson som ett exempel bland alla ideella ledare, 600 000, som viker hela, eller delar av, sin livstid för svensk idrott och därigenom för svenska barn och ungdomar. Det är en insats som alltför ofta bara nämns i förbigående och som ibland tas som självklar. Drivkraften för idrottsledarnas engagemang är inte pengar eller önskan om egen framgång, utan för många är det bara ett sätt att betala tillbaka för de år då de själva var aktiva. För andra börjar engagemanget med de egna barnens idrottande. Men för de allra flesta är ledarskapet en källa till glädje, inspiration och stimulans. Jag vill gärna ta tillfället i akt och tacka alla er som är eller har varit ideella ledare inom svensk idrott för den ovärderliga insats som ni gör och har gjort. Utan er insats skulle den svenska idrottsmodellen inte ha varit så framgångsrik som den faktiskt varit genom åren. Det finns alla skäl för oss politiker och för idrottsrörelsen i stort att även i framtiden på ett aktivt sätt stödja den insats som alla ideella ledare gör för den svenska idrotten. Fru talman! Det är nästan 30 år sedan riksdagen senast beslutade och slog fast den idrottspolitik som i dag gäller, så det är väl ingen överdrift att påstå att det nu är dags att ta ett nytt tag och peka ut riktningen för idrottspolitiken in i det nya årtusendet. Förändringar har skett i omvärlden som påverkar idrotten. Många svenskar har i dag en annan etnisk och kulturell bakgrund. Det finns stora skillnader mellan olika socioekonomiska grupper liksom mellan kvinnor och män. Det är därför som jag med stor glädje konstaterar att alla partier i allt väsentligt ställer sig bakom den nya tidens politik som bygger på tre grundstenar. Den första grundstenen innefattar att det är hela samhällets ansvar och att det ligger i hela samhällets intresse att möjligheter skapas för alla människor att utöva motion och idrott regelbundet. En god folkhälsa är en betydelsefull komponent för välfärden i vårt samhälle. Av detta skäl måste alla aktörer i samhället - det kan vara staten, kommunerna, idrottsrörelsen eller främjandeorganisationerna - på olika sätt samverka för att nå målet en god folkhälsa. En av idrottens mest självklara ideal handlar om rent spel och tävling på lika villkor. Det är meningslöst att tävla om inte alla följer reglerna. Under senare år har denna bild skadats av omfattande problem med dopning. Idrottens förmåga att komma till rätta med dopningen är av helt avgörande betydelse främst för elitidrottens framtida trovärdighet. Detta gäller såväl på nationell nivå som på internationellt plan. Den svenska idrottsrörelsen gör redan i dag omfattande insatser för att bekämpa dopningen inom idrotten. Man går även i spetsen för de internationella satsningarna. Det är därför som jag med stor tillfredsställelse kan konstatera att den socialdemokratiska regeringen tillsammans med Riksidrottsförbundet gör en gemensam satsning för att ytterligare stärka det svenska antidopningsarbetet. Genom att höja dagens anslag på 6,6 miljoner med ytterligare 4,4 miljoner tryggar man bl.a. finansieringen av både Dopinglaboratoriet och Dopingjouren, samtidigt som antalet test årligen utökas. Fru talman! Skolan är den miljö där alla barn och ungdomar kommer i kontakt med motion och idrott. Skolan har därför, som i många andra fall, en central betydelse för att skapa ett intresse inom detta område. Det är ytterst angeläget att ett förbättrat samarbete kan komma till stånd mellan skolorna och de lokala idrottsföreningarna. Av detta skäl har regeringen anslagit 60 miljoner ur Allmänna Arvsfonden för en treårig satsning inom området. Det är en uppgift för skolorna att utforma undervisningen på ett sådant sätt att elevernas rörelse bejakas. I detta sammanhang skulle jag vilja peka på Ängslättskolan - eller Sundsbroskolan, som jag tror att den nu heter - i Bunkeflo utanför Malmö som ett positivt exempel på hur en enskild skola tar sig an problemet med att många barn i dag har en fysiskt passiv fritid. Skolan har alldeles nyligen startat ett nioårigt projekt där barnen ska ha en lektion schemalagd idrott varje skoldag, samtidigt som man satsar mycket på fysisk aktivitet på rasterna liksom på en riktig kosthållning; allt detta för att barnen både på kort och på längre sikt ska må bättre och bli duktigare i skolan. På skolan genomför man projektet tillsammans med bl.a. de lokala idrottsföreningarna. Jag tror, och hoppas, att detta projekt kan bli det pilotprojekt som krävs för att fler kommuner och skolor ska ta steget mot en sundare inlärningsmiljö. Om man sedan löser problemen inom ramen för gällande läroplan eller om man ska förlänga skoldagen får de utvärderingar som planeras ge svar på. Avslutningsvis när det gäller den första grundstenen föreslår regeringen att stödet till friluftsliv och främjandeorganisationerna inte längre ska ingå i anslaget Statens stöd till idrotten utan utgöra ett eget anslag. Utskottet ställer sig bakom denna nyordning och ser fram emot resultatet av den pågående översynen. I fråga om den andra grundstenen konstateras det att den svenska idrottsrörelsen med sina 3 miljoner medlemmar är vår största folkrörelse och en unik tillgång för en positiv utveckling av vårt samhälle. Den folkrörelsebaserade idrottsrörelsen med sin demokratiska uppbyggnad där både kvinnors och mäns erfarenheter och värderingar tas till vara är en mycket stor tillgång för vårt samhälle och skapar mer än någon annan verksamhet tillfällen till möten och aktiviteter för människor i olika åldrar och samhällsgrupper. Ett viktigt konstaterande som jag gärna vill poängtera är att idrottsrörelsen ska vara fri och självständig och att den själv ska lägga fast målen för sin verksamhet. Enligt utskottets uppfattning ska man ta ansvar för fördelningen av statsbidraget liksom för administration, organisation och uppföljning av hur bidraget används. Staten ska endast ange syftet med statsbidraget, och syftet med statsbidraget är att det ska stödja en utveckling för att skapa en idrott för alla. Den ska vara tillgänglig för alla oavsett om man är kvinna eller man, om man är flicka eller pojke, om man är född i Sverige eller i ett annat land eller om man har funktionshinder. Idrottsrörelsen själv ska ange hur målen ska nås men det är viktigt att regeringen följer utvecklingen så att de angivna syftena med statsbidraget verkligen nås. En viktig del av statens stöd till barn och ungdomsverksamheten är LOK-stödet. Vi har tidigare i kammaren diskuterat stödet till barn och ungdomsverksamheten i samband med det s.k. kasinobetänkandet. Nu fullföljer regeringen de löften som då gavs och genomför en kraftig ökning av det statliga lokala aktivitetsstödet, vilket utskottet ser som oerhört positivt. Det är ett viktigt stöd tillsammans med alla andra intäkter som idrotten har. En annan viktig fråga för idrotten är att motion och idrott ska vara tillgängligt för alla människor. Idrottsrörelsen gör redan i dag stora insatser för att främja jämställdhet och integration men naturligtvis går det att göra ännu mer. Regeringen föreslår att ett gemensamt råd bildas, tillsammans med främst Kommunförbundet och Riksidrottsförbundet, som ska verka för en rättvis fördelning av fritidsresurserna. Utskottet ser fram emot resultatet av detta råds arbete. Så till den tredje grundstenen, fru talman! Alla minns vi väl Ingemar Stenmarks framgångar i utförsåkning, Björn Borgs framgångar i tennis, fotbollslandslagets framgångar i världsmästerskapet i Nu senast, och det är speciellt roligt för mig som älmhultsbo, har vi de två unga älmhultspar som kom etta och tvåa i VM i jitterbug i USA. Det är viktigt med framgångar inom idrott. Framgång och goda resultat föder intresse. Det är ofta så att en idrotts framgångar innnebär många nya unga utövare inom sporten. Det är i det ljuset vi måste se den nyligen beslutade talangsatsningen, där regeringen och näringslivet tillsammans satsar 140 miljoner under en sjuårsperiod. Den svenska idrottsrörelsen är i mångt och mycket unik, inte bara genom alla goda resultat utan kanske främst genom hur den är uppbyggd. Både professionell och icke-professionell verksamhet samverkar inom samma idrottsförbund. Man är beroende av varandra och utvecklar verksamheten tillsammans. Mycket av elitklubbarnas verksamhet drivs under professionella och kommersiella villkor, och den skiljer sig markant från den folkrörelsebundna idrottens tävlingskultur. Jag ser beslutet om att tillåta föreningar i bolagsform, som fattades vid det senaste riksidrottsmötet, som ytterligare en möjlighet för den idrottsförening som så önskar att fullt ut kommersialisera sin verksamhet. Man kan ha blandade känslor inför detta, och det har jag förstått att människor har, även inom idrottsrörelsen. Men jag tror att det är bra att vi slår fast, som utskottet nu föreslår, att den idrott som drivs inom den kommersiella sektorn måste bära sina egna kostnader och inte subventioneras med offentliga bidrag. Någon särbehandling av aktiebolag som bedriver idrottsverksamhet, enbart för att de bedriver idrott, kan inte bli aktuell. Fru talman! Jag skulle avslutningsvis vilja beröra företeelser som vi alla har kunnat iaktta inom idrotten och som jag tror är viktiga att vi alla som är idrottsintresserade verkligen tar på allvar och efter bästa förmåga försöker hantera på ett rimligt sätt. Jag har tidigare berört dopningen som ett av idrottens stora problem. Ett annat problem som är minst lika aktuellt både inom landet och internationellt är läktarvåldet och våldet i anslutning till olika arrangemang. Jag vet att den svenska idrottsrörelsen tar problemet på största allvar och också aktivt arbetar för en bättre situation inte minst inom den satsning som görs genom samarbetet mellan Riksidrottsförbundet och SISU och som benämns Starta vågen. Men jag tror att detta arbete ytterligare måste intensifieras, eftersom denna företeelse är mycket allvarlig och ett allvarligt hot mot idrottens trovärdighet och ställning som positiv familjeunderhållning. Att det inom ramen för detta våld även finns rasistiska undertoner gör problemet än allvarligare. Idrotten är till hela sin idé internationell. Idrottsligt utbyte mellan grupper av människor med olika bakgrund berikar vårt samhälle. Genom att idrotten är gränslös kan den underlätta för människor med utländsk bakgrund att integreras i det svenska samhället. Människor med olika etnisk och kulturell bakgrund kan med idrottsgemenskapen som utgångspunkt lära känna varandra, respektera varandra och förstå varandras värderingar. Idrotten är en viktig kraft för att skapa ett mer integrerat samhälle, främja jämställdhet och bekämpa intolerans, rasism, dopning och andra negativa fenomen. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkande KrU3 i sin helhet och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Jag noterade att Lars Wegendal gick förbi en sak utan att nämna de i anförandet. Det gäller finansieringen från en del av den svenska spelmarknaden. Vi är alla medvetna om att den har minskat under ganska många år, bortsett från intäkterna från Bingolotto. Jag beklagar naturligtvis att vi inte kunde få gehör för att man skulle ge tillståndet till idrottsrörelsen när vi diskuterade kasinofrågan. Det hade varit ett led i detta. Jag tror också att Lars Wegendal har noterat revisorernas kritik mot att regeringen inte på tre år kunnat få fram ett vinstdelningssystem för den här delen, som det tidigare fattats ett riksdagsbeslut om. Jag efterlyser något initiativ från utskottets majoritet i denna fråga. Jag skulle vilja höra någon kommentar till om inte majoriteten upplever det som ett bekymmer att intäkterna inte ökar. Dopningsfrågan, noterade Lars Wegendal med till fredsställelse, var löst. Alla har vi intygat att så är fallet. Men nog måste väl Lars Wegendal hålla med om att det här gick väldigt trögt. När vi började behandla frågan i höst fanns ännu inget förslag från regeringen, och jag har faktiskt ännu inte sett något. Det var intressant att höra Lars Wegendals inställning. Det borde fattats ett beslut om detta i sommar, kanhända redan i maj. Uppfattar Lars Wegendal att den här frågan är löst även för kommande år? Jag har som sagt ännu inte sett något förslag från regeringen.
Fru talman! Värdeautomater och spelmarknaden är frågor som vi ganska nyligen, i samband med kasinopropositionen, diskuterade ganska omfattande i den här kammaren. Utifrån den diskussion som då fördes vet jag att vi har olika uppfattningar om Svenska Spel och hur överskottet från värdeautomaterna i bingohallarna ska överföras till idrottsrörelsen. Det finns en pågående utredning som ska lägga fram sitt förslag i det här ämnet. Såvitt jag vet i dag kommer den att lägga fram sitt förslag i mars 2000. Kan vi inte vänta och ta den diskussionen när förslaget har förelagts riksdagen för beslut? Samtidigt måste vi ändå konstatera att det överskott som kommer från värdeautomater beräknas inom några år tillföra idrotten i storleksordningen 20 miljoner. Till detta kommer överskottet från värdeautomaterna på Visst var det trögt när det gäller dopningen. Jag var inte nöjd med propositionen. Det pågick en diskussion mellan regeringen och Riksidrottsförbundet. Men nu konstaterar vi att det är en väldigt bra lösning. Den går långt utöver de motionskrav som ställdes i samband med att propositionen lades fram. Min uppfattning är att det här är en långsiktig lösning.
Fru talman! Jag fick inte riktigt något svar. Är det så att majoriteten i utskottet uppfattar det som ett bekymmer att andelen minskar för idrotten och har gjort det under en lång tid och att det inte finns någonting som tyder på någonting annat? Det har som sagt tagit tre år att ta fram ett rimligt vinstdelningssystem, som vi ännu inte sett något resultat av. Det måste väl också vara ett bekymmer för majoriteten. Kommer det någon form av initiativ så att man kan rätta till det, så att vi kan återföra idrottens andel av den svenska spelmarknaden till som det var tidigare, cirka en tredjedel? Nu är vi någonstans nere vid 19 % enligt den senaste notering jag har sett. Är det gynnsamt för idrotten att man får den här intäktsminskningen från en viktig bidragskälla till just vår idrott?
Fru talman! I samband med de diskussioner vi hade när det gällde betänkandet om kasinon var jag väldigt tydlig vad gäller folkrörelsernas andel av den totala spelmarknaden. Min absoluta uppfattning är att spelmarknaden för folkrörelserna ska uppgå till i storleksordningen en tredjedel.
Fru talman! Först vill jag knyta an till det här med vinsten, som vi pratat om. Jag blir konfunderad över de siffror som Lars Wegendal använder sig av. I propositionen står det: "Av den summa som överskottet resulterar i bör 80 procent tillfalla idrottsrörelsens lokala barn och ungdomsverksamhet. Detta skulle innebära uppskattningsvis 200 miljoner kronor." Lars Wegendal nämnde siffran 100. Den ekvationen går inte riktigt ihop, men han kanske kan förklara det. Lars Wegendal talade om sundare invänjningsmiljö och tog som exempel försöket i Malmö. Det är perfekt med sådana försök. Samtidigt ser jag det som så att pilotprojekt inte skulle behöva förekomma. Om vi bara hjälptes åt att ta bort timplanen kommer det här att ge sig självt. Jag undrar om Lars Wegendal kan hjälpa till att påverka sina partikamrater i utbildningsutskottet för att få bort timplanen så att man ägna sig mer åt hälsan. Detta med att förlänga skoldagen, som nämndes i anförandet, skulle jag vilja få förklarat. Ska det ske på frivillig basis eller hur ska det gå till?
Fru talman! Jag börjar med frågan om spelmarknaden. Vad jag sade var att det från de värdeautomater som finns ute på restauranger och liknande beräknas ett överskott på 200 miljoner. Men överskottet från de värdeautomater som finns i bingohallar förväntas överskottet bli i storleksordningen 100 miljoner år 2002. Det är viktigt att idrotten och rörelsen bejakas i den svenska skolan, och jag tror faktiskt att den gör det i de flesta fall. Jag är relativt mycket ute i skolor och jag har relativt god kunskap om detta, vill jag påstå. När läroplanen förändrades 1994 reducerades antalet timmar för de praktiska ämnena, varav idrotten var ett ämne. Orsaken var ju att man då ville föra in mer språkundervisning i skolan. Det var egentligen enda skälet. Då trängdes idrotten och andra praktiska ämnen ut. Samtidigt blev den en förändring i så måtto att den gamla timplanen som byggde på bruttotimmar i form av 40-minuterspass byttes ut mot en timplan som byggde på nettotid, dvs. tid som inte får underskridas, och det är en väldig skillnad. Dessutom anges timmarna i antal 60-minuterspass. År 1997 utökades antalet timmar från 460 till 500, och det var positivt. Men det viktigaste är att den enskilda skolan i undervisningen i alla ämnen verkligen bejakar rörelsen och idrotten.
Fru talman! Jag tyckte inte att jag fick något svar på min fråga om en förlängning av skoldagen, så den frågan kvarstår. Lars Wegendal talade om fler timmar för språkundervisning. Jag har jobbat i skolan under hela mitt yrkesverksamma liv, så jag kan den biten ganska bra. Jag sade i mitt anförande att 12-åringar har dåliga muskler. Samtidigt är det en från Skolverket som har sagt att det är för dålig kvalitet på gymnastikundervisningen. Men då kan man kanske ha gymnastik på engelsklektionerna, så kan man den vägen hitta en möjlighet. Lars Wegendal kan kanske hjälpa till med det. Men jag skulle vilja att Lars Wegendal svarade på min fråga om frivilligheten.
Fru talman! När det gäller en förlängning av skoldagen sade jag att skolan har olika möjligheter. Man har ju skolans val att ta till vid en utökning. Man kan sedan välja att utöka den totala tiden eller lägga dessa lektioner inom ramen för läroplanen. Men jag tycker att man kan vänta och se utgången av de positiva försök som görs. Sedan var det en fråga till, men den har jag tappat bort. Jag får vänta och se om jag kan få den på annat sätt.
Fru talman! Även om Lars Wegendal säger att vi nyligen har debatterat spelfrågan och därför hänvisar till framtiden, har vi ju en debatt här och nu. Lars Wegendal poängterade idrottens frihet och självständighet. Jag är intresserad av om Lars Wegendal anser att idrotten är så fri och obunden som han ger sken av. Måste finansieringen - jag bryr mig inte om beloppen, utan det gäller rent principiellt - gå via Svenska Spel. Varför kan inte föreningarna själva få ta hand om detta och slippa mellanhänder?
Fru talman! Jag tycker faktiskt att idrottsrörelsen är fri och obunden, och jag stärks i den uppfattningen när jag hör företrädare för Riksidrottsstyrelsen säga att det var väldigt bra att vi inte nappade på Idrottsutredningens förslag, utan att vi verkligen har fastslagit att det är idrottsrörelsen själv som beslutar om sina mål. Det är klart att en idrottsförening kan stå för spelet i en bingohall, men risken är ju att intäkterna blir ojämnt geografiskt fördelade. I storstäder är det lätt att få in intäkter, men i glesbygd är det mycket svårare. Jag vill, som sagt, inte på något sätt binda upp mig i denna fråga i dag, utan jag vill att vi avvaktar resultatet av den utredning som ska göras och tar diskussionen därefter. Då tror jag att vi har ett bra underlag att gå vidare utifrån.
Fru talman! Jag noterar med tillfredsställelse den öppning som Lars Wegendal trots allt ger. Sedan är jag inte så säker på att det är så stora skillnader mellan storstäder och glesbygder. Det finns många fler föreningar i storstäderna än i glesbygden. Engagemanget blir därför mycket större i glesbygden, det är den erfarenhet som jag har. Jag vill ställa en annan fråga. Lars Wegendal sade om dopningen att det är hans uppfattning att det handlar om en långsiktig lösning. Jag vill gärna ha ett klart besked i stället för att bara höra en uppfattning. Är det här en permanent lösning eller inte?
Fru talman! Av den diskussion som jag har varit med i och av den överenskommelse som har träffats mellan regering och riksidrottsförbund framgår det att det inte är en satsning endast för ett år utan att det rör sig om ytterligare år.
Fru talman! Jag noterar att Lars Wegendal tar upp etiksatsningar - t.ex. Starta vågen - i samband med antidopningsarbetet, och det tycker jag var en fin koppling. Han sade att han önskade att antidopningsarbetet skulle intensifieras. Det uppfattade jag som att Lars Wegendal ville gå vidare med etiksatsningen. Då vill jag fråga: Har Lars Wegendal några konkreta förslag eller idéer om hur man ska gå vidare på detta mycket viktiga område? Vad som egentligen fick mig att begära replik var att Lars Wegendal talade om kända svenska elitidrottare - Stenmark, Borg osv. Vi talade om att vi ville ha en klar målsättning att få fram nya elitidrottare i världsklass. Det är klart att idrottsrörelsen måste göra en satsning på det här området, men även samhället måste vara med och skjuta till resurser för att vi ska kunna leva upp till denna vision. Jag berörde i mitt anförande svårigheterna att kombinera akademiska studier med träning och tävling. Är inte Lars Wegendal lite orolig för att denna vision börjar halta om vi inte skjuter till medel hela vägen? Därför vill jag höra varför vi inte kan satsa på möjligheten för de få idrottsmän som det här handlar om att välja ort när de väl har kommit in på någon akademisk utbildning.
Fru talman! Jag tror att det är viktigt att det är idrotten själv som håller i etiksatsningen och att man utvecklar det arbete som man har påbörjat och som är väldigt framgångsrikt, även på den lokala nivån. Både jag och andra följer arbetet för att se hur det utvecklas, men det är bra om idrotten själv håller i det. För oss idrottsintresserade ligger det nära till hands att i alla lägen avge partsinlagor som alltid för fram idrotten som det absolut viktigaste och där vi alltid vill ge idrotten en särställning. Så är det bara. Det finns inte ortsföreträde i dag. Det har prövats, men jag tror att det var 1997 som man tog bort det. Därefter var det några högskolor som trots det av olika skäl lät elitsatsande idrottare få företräde till sina skolor. Jag tror säkert att det finns många andra utövare av olika discipliner, inte idrott utan annat, som lika starkt kan hävda sin sak för ett ortsföreträde. Jag är rädd för, och där delar jag utbildningsutskottets bedömning, att det skulle kunna bli väldiga orättvisor i systemen om man skulle särskilja en liten grupp. Det kanske är 10-30 personer det handlar om. Min uppfattning är faktiskt densamma när det gäller studiestödssystemen. Jag tycker inte att man ska ha en särskiljande uppfattning när det gäller elitidrottare. Systemen är så pass generella att de fungerar ändå.
Fru talman! Det är klart att jag håller med om att idrottsrörelsen själv ska jobba med antidopningsarbetet och etiksatsningen, och det vet vi att de gör. De har gjort ett väldigt fint material och ett fint arbete. Men jag har talat med dem och vet att de vill ha stöd i det arbetet. Därför tror jag inte att det är så farligt om också vi politiker som är intresserade av dessa frågor kommer med idéer och tankar. Det skulle därför ha varit roligt att höra Lars Wegendal ge några idéer och tankar om hur man skulle kunna gå vidare. Det tror jag säkert att de skulle ta till sig. Varför jag tar upp detta med ortsföreträde är att vi i betänkandet talar om en talangsatsning. Jag är lite orolig för att den haltar om vi inte kan gå hela vägen och få en kedja. Därför tror jag att det skulle vara till fördel om man kunde satsa lite extra på att få fram verkliga elitidrottare på världsnivå.
Fru talman! I propositionen och också i betänkandet föreslår regeringen framtidsseminarier.

Fru talman! På sätt och vis är det en historisk dag i dag. Riksdagen ska nu besluta om en ny idrottspolitik som ska ersätta den gamla, en politik som är drygt 30 år. Det har hänt mycket på 30 år. Det är en ny tid, och den kräver nya förutsättningar. Den gamla politiken svarar inte mot framtidens utmaningar, vare sig de som idrotten står inför eller de som hela samhället har framför sig. Det är en dag för ödmjukhet men också för övertygelse. Riksdagen ska nu förändra och framför allt förbättra förutsättningarna för den svenska idrottsrörelsen för en lång tid framöver. Det är med glädje jag kan konstatera att den idrottspolitiska proposition som vi har lagt fram inte bara har fått positiva omdömen från idrottsvärlden, utan att det också finns en mycket stor enighet mellan riksdagens alla partier om huvuddragen i den framtida idrottspolitiken. Det är ovanligt med en så bred enighet, och det bådar gott för att vi ska kunna använda vårt och ert arbete till att skapa ännu bättre förutsättningar för idrotten i framtiden. Den idrottspolitiska propositionen synliggör att idrotten är ett viktigt politikområde, eftersom politik handlar om att vilja förändra. Jag ska ta några exempel på varför den är viktig: ? Vi vet att hälsoläget i befolkningen varierar mellan olika sociala grupper.

Fru talman! Jag noterar med glädje att statsrådet är här i kammaren och deltar i debatten om idrott. Det länder henne till heder. Jag kan också inleda med att instämma i att vi har en stor enighet om idrotten. Det är något som inte minst avspeglas i den här debatten. Vi är överens om att idrotten förenar, och det är väl också glädjande. Nå, nu till mina anmärkningar! Det är först frågan om dopning. Jag kan inte förstå varför regeringen hade det här dröjsmålet med att komma fram i denna fråga. Jag kan inte undgå en tanke: Var det möjligen någon form av utpressning gentemot idrottsrörelsen för att den skulle lösa det här själv inom givna ramar? Var tanken möjligen att det skulle komma fram någon annan finansiär som skulle hantera den här frågan? Avslutningsvis skulle jag här gärna vilja veta: Finns det garantier för fortsättningen i det förslag som nu ligger? En annan fråga som jag tycker är angelägen är den s.k. TV-listan. Är det så att regeringen uppfattar ett idrottsarrangemang som någon sorts allmän egendom som man kan besluta över hur man vill eller äger arrangören sitt arrangemang? Det vore vällovligt om vi i dag kunde avföra frågan genom ett besked om att regeringen inte tänker komma med något initiativ i den frågan. Det vore bra för idrottsrörelsen. Sedan har vi skattefrågorna. Vi har ju talat om det här. Idrotten upplever det som besvärande att den drabbas av moms. Det är ju inte konkurrensneutralt gentemot de anläggningar som drivs i kommunal regi. Momsfrågan vid spelarövergångar tycker jag nästan är en skamfläck i det här sammanhanget. Slutligen har vi reklamskatten, som det är tveksamt om den är i överensstämmelse med EG-rätten. Kommer det förslag från regeringen som undanröjer de här skatteproblemen?
Fru talman! När det gäller momsfrågorna får jag hänvisa till det som Lars Wegendal sade. Det sitter en utredning som ska lämna sitt förslag. Vi avvaktar det förslaget. Men det är viktigt att man reder ut frågan en gång för alla. Det är självklart så att det har hänt mycket inom idrotten på 30 år. Det gäller idrottens sätt att organisera sig och idrottens möjligheter att skaffa intäkter från olika håll. Det har också hänt saker i resten av samhället. Momsfrågan är ett exempel på detta. Jag kan berätta något kort för kammarens ledamöter som Lars-Åke Lagrell, ordförande i Fotbollsförbundet, berättade för mig. Man får betala moms när man har disko men man slipper när man har logdans. Man tycker att disko är mer kommersiellt. Det är självklart ingen bra lösning. Det är ett tecken på att man måste se över lagstiftningen. Nu finns det en dom i Regeringsrätten som har förtydligat just den typen av frågor. Jag hoppas på ytterligare förtydliganden när utredningen lägger fram sitt förslag. Jag är mån om att vi fortsätter att ge de ideella föreningarna och folkrörelserna den särställning i lagstiftningen som de har och ska ha också i fortsättningen. När det gäller dopningsfrågan är Roy Hansson lite orolig över att vi har dröjt med beskedet. Vi har inte dröjt med beskedet efter det att Dopingslaboratoriet kom in med sin ansökan till regeringen. Efter det att vi tog emot ansökan återkom vi med förslag till lösning inom en månad. Det är ganska snabbt hanterat i ett regeringskansli. Däremot har frågan debatterats mycket. Vi har alla ett engagemang för att dopningsfrågorna ska stå högt på dagordningen. De hänger inte bara ihop med idrotten, med idrottens trovärdighet och med rent spel. De hänger också ihop med resten av samhället och med vår gemensamma inställning att arbeta offensivt mot ökat missbruk totalt sett. De satsningar vi nu gör tillsammans med idrottsrörelsen på 11 miljoner kronor är långsiktiga. Det är inte en ettårssatsning.
Fru talman! Ministern glömde TV-listan. Den kan komma i nästa replik. Vad gäller skattefrågan tar jag det som ett löfte att det nu kommer ett förslag från regeringen som hanterar det här som av idrotten upplevs som orättvist. Sedan gällde det att man dröjt med dopningsfrågan. En månad - ja, vi har olika ambitioner här i livet kan jag konstatera. Jag fick inte något svar på om det är en långsiktig lösning eller en ettårslösning. Jag tror att det vore välgörande om ministern i dag talade om att det här kommer att fortsätta framöver. Jag har ännu inte sett förslaget om det här. Jag har tagit del av ett pressmeddelande. Avslutningsvis, fru talman, skulle jag vilja ta upp en fråga som ministern nämnde i anförandet. Det var att man har konstaterat att invandrarflickor idrottar mindre. Jag hoppas att det kommer förslag som möjliggör en förändring. Kan möjligen ministern här i dag lätta lite på förlåten och säga vad de här förslagen kan innebära?
Fru talman! Det är ingen tillfällighet, Roy Hansson, att vi har satt upp de mål för idrottspolitiken som vi har, nämligen att idrotten ska värna både integration och jämställdhet. När jag tog upp exemplet att just invandrartjejer i all forskning och all statistik som har gjorts visar sig ha de sämsta förutsättningarna att få utöva sitt idrottande vill jag självklart föreslå lösningar för att ändra på det. Jag vill göra det genom statens stöd till idrotten. De pengar som vi avsätter ska redovisas ur ett jämställdhetsperspektiv. Det är nytt. Det har aldrig gjorts tidigare. Men jag vill också göra det tillsammans med Kommunförbundet och idrottsrörelsen. Som jag sade i min inledning är inte bara statens stöd till idrotten viktigt. Det gäller också kommunernas bidrag och de intäkter som idrotten får själv. Jag tror att många människor runt om i vårt land är medvetna om den ojämlikhet som finns när det gäller att fördela träningstider, sponsringspengar och mycket annat mellan killar och tjejer. Det krävs bara en politisk vilja på alla plan för att ändra på det. Jag vill alltså samarbeta kring de här frågorna för att få i gång en sådan förändring. Roy Hansson tog också upp reklamskattefrågan. Där vet jag att regeringen tidigare har sagt att när det finns ett ekonomiskt utrymme vill vi ta bort den. Jag hänvisar till det beskedet, som vi har lämnat tidigare. Diskussionen om TV-listan handlar ju delvis om ett EG-direktiv som finns och en lista som är uppförd i en del andra länder. De svenska diskussionerna handlade om en möjlighet att ge alla chansen att ta del av olika evenemang av nationellt intresse som fanns. Nu har riksdagen slagit fast riktlinjerna för en sådan lista. Regeringen har om så skulle krävas möjlighet att föreslå en lista. Det är min förhoppning att vi inte behöver kräva det utan att alla får ta del av de evenemang som sänds i alla fall.